Herr talman! I fråga om skatteutskottets betänkande 1991/92:SkU22 om indirekta skatter kan jag säga att vi, trots att frågan nyligen har diskuterats, snart återigen skall debattera detta ämne. Det finns ju propåer och beredningar inom regeringskansliet. Ivar Franzén som har att försvara utskottet har säkert mycket att säga i denna fråga. Av förståeliga skäl kan han dock inte göra det nu. Men vi skall ju senare återkomma till energiskattefrågorna. Således kan vi kanske hålla debatten stram. Vi i Vänsterpartiet har lagt fram ett förslag som innebär att skattekvoten ligger kvar mellan 1991 och 1992. Vi höjer inga skatter 1992 i förhållande till 1991. Vi talar om utgiftsexpansionen och om vissa skattesänkningar. Men vi talar också om skattehöjningar. På energiområdet pläderar vi för väsentliga skattehöjningar. Vi menar nämligen att intäkter via skatter och avgifter kan användas dels för att skaffa inkomster till statskassan, dels som ett instrument på marknaden när det gäller att försöka bromsa viss konsumtion. Vi menar att energin är en nyttighet som man måste hushålla med och hantera med varsamhet. De förslag som vi har lagt fram innebär en belastning för hushållen. Men i andra avseenden har vi lagt fram förslag till kompensatoriska skattesänkningar på mervärdesskattesidan. Bl.a. gäller det livsmedel, transporter och bostäder. Vi har en fördelningsprofil. Nämnda förslag till åtgärder yrkar man avslag på. Men det är intressant att notera att de förslag som vi har lagt fram till en del tycks motsvara tankar som regeringen har när det gäller att finansiera energiskattesänkningarna för industrin. Jag tror att vi måste återkomma till dessa saker. Det är emellertid intressant att vi har lagt oss på nästan samma nivå som den som regeringen anser vara möjlig. Sedan vill man utnyttja det här utrymmet för andra ändamål. Man vill t.ex. utnyttja det för att åstadkomma ytterligare subventioner för industrin. Det är kanske en möjlighet. Men jag menar att det här är en möjlighet som endast på mycket kort sikt innebär fördelar för industrin. Om vi får en integrerad energimarknad, kommer industripriserna ändå att drivas upp här i Sverige. Vad som sker är att man skaffar sig ett litet rådrum, men bara på mycket kort sikt, på industrisidan. Enligt vår mening måste det finnas en miljömedvetenhet även inom industrin. Vi tror att svensk industri klarar det kravet, särskilt med tanke på den oerhört låga beskattningen beträffande bolag och på utdelade vinster. Så till en annan fråga som vi tycker att det är väsentligt att ta upp. Det gäller fordonsbeskattningen och transportsektorn. Även i det sammanhanget kan vi blicka mot EG. Vad ser vi då? Det talas ju så mycket om vad EG betyder när det gäller skattesänkningar i Sverige -- vare sig dessa är tvångsmässiga eller tillkommer genom indirekt påverkan. För att uppnå EG:s mål beträffande skattesatserna måste skatten på bensin vid en EG-anpassning väsentligt höjas här i Sverige -- det handlar om en höjning med 40 öre för blyad bensin och med drygt 30 öre för oblyad. Knut Wachtmeister var tidigare i dag inne på detta. Han medgav att vissa skatter nog måste höjas med tanke på EG. Här är det fråga om ett sådant område. Det handlar inte om en tvångsmässig höjning, utan det är fråga om ett skattesatsmål. Vi i Vänsterpartiet säger att en omläggning av beskattningen borde ske, så att skatt i högre grad tas ut på drivmedelssidan och i mindre omfattning som acciser. Fordon som står stilla skadar ju inte miljön. Denna skadas först när fordon är i gång. Om man åstadkommer en minskning beträffande acciserna blir det lättare att förnya bilparken -- och nya fordon är, som sagt, miljövänligare än äldre fordon. Det här är en princip som vi menar bör diskuteras vidare. Ja, vi menar att den borde införas, men vi tror mycket bestämt att andra partier, t.ex. centern, borde överväga att gå i denna riktning, att föra över mer av beskattningen på bilismen till den rörliga delen. Det skulle ge positiva miljöeffekter. Herr talman! Med tanke på tiden begränsar jag mitt anförande till det jag nu har sagt och hänvisar till den meningsyttring som vi från vänsterpartiets sida har gjort i betänkandet. Jag ställer mig naturligtvis bakom alla vänsterpartiets ställningstaganden men vill i särskild ordning yrka bifall till vår meningsyttring vad gäller mom. 1 och mom. 10. Av vår meningsyttring framgår också att vi ansluter oss till de yrkanden som socialdemokraterna har ställt beträffande sina reservationer.

Herr talman! När det gäller de små vindkraftverken vill jag bara påpeka för Ivar Franzén att det inte var så länge sedan som han röstade mot sin egen motion. Det här visar att det tydligen har skett en kursändring, eller också är man så pass ställd i regeringssamverkan att man är tvungen att vara lojal.

Herr talman! Jag har tidigare sagt att det ligger någonting i Peter Klings förslag, men samtidigt måste jag säga att det är väldigt svårt att leva på ett stort osålt lager efter jul. Jag tror att det är en förutsättning för den här branschen att man säljer det mesta av sitt lager i julhandeln och inte har det kvar som en belastning det kommande halvåret. Att ta bort elskatten, ge en miljöbonus på -- eller hur vi praktiskt vill ordna det -- vindkraft med 7,2 öre är en mycket viktig åtgärd. Jag tror att Peter Kling i mycket hög grad underskattar vindkraftens möjligheter. Det finns många förespråkare för vindkraft som har ett mycket stort kunnande och erfarenhet, som ser att den potentiellt kan ge på 10 % av hela vår elproduktion inom 15 års tid och som därtill är mycket miljövänlig. Däremot subventionerar vi i dag kärnkraften, i och med att staten åtar sig ovanligt mycket omfattande garantier, utan att ta ut någon som helst ersättning för detta. Därför vore det ganska logiskt att ha samma produktionsskatt på kärnkraft som på vattenkraft och därmed samma bas för de två energislagen, som för närvarande dominerar vår elförsörjning.

Herr talman! Om vi går till den energikrävande industrin, finner vi att det inte är riktigt lätt att se de faktiska prisförhållandena, därför att de inte bygger på de höga konsumentpriser som är vanliga i Europa. Industrin har helt andra elpriser i Europa. Jag har en hel del uppgifter om detta, och de tyder på att svensk energikrävande industri icke har några konkurrensfördelar, även om vi väger samman pris och skatt. Däremot har Lars Bäckström helt rätt i att elpriserna generellt är väsentligt lägre i Sverige. Jag poängterade i mitt anförande att målsättningen med denna justering måste vara att få både bättre miljöstyrning och bättre konkurrenskraft, och det tror jag att vi är rätt eniga om i regeringen. Försäljningsavgifterna är till för att stimulera fram bättre fordon. Det är helt uppenbart att målet inte är att ta ut dessa höga fasta avgifter, utan det är att få fram fordon som är så bra att avgifterna inte behöver tas ut. Det hjälper inte att höja bensinpriset, då det inte ger industrin någon stimulans att ta fram de bättre fordonen. Lars Bäckström talar om två skilda saker, och de går inte att jämföra. Det är mycket viktigt att teknikens möjligheter sammanfaller något så när med införandet av dessa avgifter, så att de får ett snabbt praktiskt genomslag; annars kan vi få tröskeleffekter, t.ex. att man skjuter upp inköpen. Men detta är bara en tidsfråga. Jag vågar inte garantera att vi har träffat precis rätt i tid, men i princip är det en mycket viktig miljöåtgärd, när vi inför miljöklassningen och de avgifter som är knutna till den.

Herr talman! Låt mig börja med vindkraften, där jag inte känner mig blåst.

Herr talman! När jag talar om att folk kommer att bli alltmer positiva till vindkraften bygger jag det på en viss erfarenhet. Lokalbefolkningen i Halland, som jag träffar då och då, har faktiskt uttryckt sin förvåning över hur pass sympatisk vindkraften ändå är. Det här är inte något önsketänkande från min sida, utan jag tror att det är en anslutning till en faktisk verklighet. Det var Ny demokratis reservationer och de oförenliga ståndpunkter ni har intagit där som jag kommenterade, Bengt Dalström. Ni intar där en absolut anslutning till utredningen Konkurrensneutral energibeskattning. Skulle ni genomföra allt det måste ni sätta in en mängd extra bidrag, för annars fungerar det inte. Ni måste också se till att ni har en marknad, som inte finns i dag. Det är en massa saker som ni måste åstadkomma för att det skall gå ihop. Jag skulle uttrycka min otroliga beundran om ni skulle lyckas med det, men tyvärr kommer ni inte att få chansen att bevisa det.
Herr talman! En avslutande replik från verkligheten. Jag bor inte långt från Maglarp. Där finns ett av de största vindkraftverken. Befolkningen kring Maglarp delar inte den positiva syn på vindkraftverk som uppenbarligen Ivar

Herr talman! I motion Sk641 av Bengt Dalström från Ny demokrati tas problemet med kilometerskatten för tunga fordon upp. Sverige och Norge är unika i Europa, för vi har produktionsskatt på transporter, vilket naturligtvis urholkar konkurrenskraften i exportindustrin. Vi har som bekant under de senaste åren haft svårt att hävda våra produkter prismässigt. Nu när vi är inne i en krisperiod får sådana här fördyrande kostnader extra stor negativ effekt. Vi kan inte alltid vara unika och lägga på skatter på allt. Vi måste inse att vi är en del av Europa, vilket för med sig att vi måste försöka nå samma spelregler så att vi kan konkurrera på lika villkor. Vi har med vårt geografiska läge en extra kostnad för 70--80 mils transporter i genomsnitt som vi inte kan göra någonting åt, vilket bör räcka som pålaga. Regeringen har aviserat en sänkning av kilometerskatten med 10 % från den 1 januari 1993, vilket är lovansvärt. Men för att det inte skall bli en engångsföreteelse yrkar jag bifall till vår motion, där vi föreslår en successiv anpassning till Så över till frågan om miljöaccis för tunga fordon. Jag har yrkat i motion T220 att den bör slopas innan den ens har tagits i bruk. Under ca 100 år av industrialism har det inte lagts många strån i kors för miljön. Men sedan ca 20 år tillbaka har det dåliga samvetet på ett påtagligt sätt blommat ut till miljöhysteri. Jag är väl medveten om att det finns mycket stora miljöproblem som bör åtgärdas, men att med höga skattepålägg försöka förbättra miljön tror jag bara har motsatt effekt i de breda folklagren. Jag har här ett typexempel. Tunga fordon i miljöklass 3 som kommer att säljas från den 1 januari 1993 har en avgasregleringskonstruktion som fördyrar lastbilen med 20 000--4000 kr. som standard. Därpå läggs 65 000 kr. i miljöskatt. Jag frågar bara: Vilken företagare tänker positivt i miljöfrågor efter en sådan behandling? På kort sikt kommer miljön sannolikt inte att bli bättre av det här, tvärtom. Man kan förmoda att det kommer att bli rusning efter 1992 års modeller och att det nästintill inte blir några nyinköp under 1993 och 1994. Det kommer att få mycket allvarliga konsekvenser för Volvo och Scania, som i en sådan svacka måste permittera folk. Det blir med andra ord förmodligen arbetslöshet, med allt vad det innebär för statskassan och mänskligt lidande, tvärtemot vad vi önskar i dessa dagar. Det blir sannolikt ingen förtjänst heller för statskassan i slutändan, och frågan är om den eventuella miljövinsten uppväger arbetslöshetens tragedier. Socialdemokraterna finns tre yrkanden som vi i Ny demokrati helt stöder. Men vad gör socialdemokraterna själva? De står inte upp för sin egen motion nu! I detta sammanhang vill jag för kammaren visa en motortidning som heter Classic Motor från den 7 juli 1991, där Motorkulturrådet hade ställt sex frågor till partiledarna angående bilhobbyns problem. Ingvar Carlsson var som vanligt negativ till det mesta rörande lättnader för bilhobbyn, med ett undantag. I en fråga uttrycker Ingvar Carlsson en positiv attityd, nämligen att ta bort dispensavgiften på amatörbyggda fordon. Samma fråga tas upp i motion Sk615 yrkande 1 som man nu inte längre till synes kämpar för. Vacklar man så i Socialdemokraterna, eller skrev man motionen i populistiskt syfte för bilpressen? Herr talman! Slutligen vill jag ta upp en mycket allvarlig fråga om förtroendet mellan bilfolket och politiker. När Motorkulturrådets utfrågningar gjordes trodde förmodligen Ingvar Carlsson att Socialdemokraterna skulle vinna valet. Därför var han som vanligt negativ till hobbyfolkets idéer. Däremot lovade fyrklöverns representanter, som förmodligen inte vid den tidpunkten var säkra på att vinna valet, vitt och brett att förbättra villkoren. Men nu avstyrker fyrklövern dessa direkt. Vad skall vanliga människor tro om politiker? Innehållet i dessa motioner är väl fortfarande lika bra. Att avstyrka dessa motioner med hänvisning till att regeringen gör en översyn och att man avvaktar till dess låter som en undanflykt.
Herr talman! Ett par korta kommentarer. Målsättningen är ju att kilometerskatten skall avskaffas i sin helhet. Den kommer med största sannolikhet att ersättas av någon typ av bränsleskatt. Egentligen kan jag hänvisa till mina tidigare repliker om miljöklassningen. Jag tror faktiskt att det med hjälp av bl.a. mycket starkt förbättrade bränslekvaliteter kommer att vara möjligt att tillverka tunga fordon med katalytisk avgasrening redan från början av 1993, som kommer att ligga i långt bättre miljöklass än miljöklass 3. Det är alltså målsättningen. Jag sade tidigare att de åtgärder som vidtas är helt riktiga. Däremot är jag inte övertygad om att tidtabellen är den allra bästa. Men jag tror att det med de insatser som görs på bränsleområdet ändå kommer att bli bra. Det som utskottet säger om veteranbilar och amatörbyggda bilar är inte tomt prat. Man tittar verkligen på dessa saker. Den effektivaste och snabbaste vägen att få någonting att hända är att få det gjort direkt via regeringskansliet.

Fru talman! Marianne Carlström har ställt ett antal frågor om uppläggningen av den försöksverksamhet med livvaktsskydd för hotade kvinnor, som aviseras i årets budgetproposition Låt mig till en början som en kort bakgrund redovisa de åtgärder som vidtagits under senare år när det gäller att skydda kvinnor som utsätts för hot. Lagen om besöksförbud har tillämpats i flera fall. Över 700 personer har ådömts besöksförbud. Den genomsnittliga tiden för ett besöksförbud har legat på ett år. 1989:2). I samband därmed tog BRÅ upp frågan om inte i särskilt allvarliga fall kvinnor temporärt skulle kunna få personskydd genom polis eller bevakningsföretag. Även olika tekniska hjälpmedel, exempelvis överfallslarm, skulle kunna användas för att ge kvinnan visst skydd. Den 1 juli 1991 trädde en ny lag om folkbokföring i kraft . Den innehåller en bestämmelse som syftar till att hindra att uppgifterna i folkbokföringen missbrukas för att söka rätt på en person i syfte att hota eller på annat sätt förfölja henne. En förföljd person kan erbjudas skydd genom att behålla sin tidigare folkbokföringsort om han eller hon flyttar från en bostad på grund av förföljelse. Vidare har riksdagen antagit en ny lag om fingerade personuppgifter . Reglerna innebär att en utsatt person ges möjlighet att efter domstolsprövning registreras med fingerade personuppgifter. Men identitetsbyte är och förblir enligt min mening en nödlösning, eftersom följderna blir mycket ingripande för den som väljer att ta en ny identitet. Det handlar ju om att bryta upp från sin sociala tillvaro vad gäller arbete, bostad och vänner. Annars är inte identitetsbytet meningsfullt. Det är naturligtvis en svår omställning i en redan pressad situation. Så till livvaktsskyddet. I årets budgetproposition (prop. 1991/92:100, bil. 3 s. 77 och s. 93) har regeringen föreslagit att 10 milj.kr. av poliväsendets anslag skall avsättas för en försöksverksamhet med livvaktsskydd för särskilt hotade kvinnor. Det sker bl.a. som ett led i att regeringen vill sätta brottsoffren mer i fokus för polisens uppmärksamhet och omsorg. Marianne Carlström säger i sin interpellation att det vore bättre att den som utövar våld ställs under övervakning och inte offret. Jag har redan den 5 Lennart Daléus och Sigrid Bolkéus redovisat mina överväganden på den punkten. Som jag anförde i det sammahanget anser jag att det självfallet skulle vara det mest tilltalande sättet att skydda de utsatta kvinnorna. Jag ser det dock som mycket svårt att bereda ett fullgott skydd enbart genom insatser mot männen. Bl.a. föreställer jag mig att det skulle vara betydligt mer resurskrävande utan att för den skull kunna ge fullständig säkerhet. Livvaktsskyddet är inget som påtvingas en kvinna. Det är i princip kvinnan själv som bestämmer om hon vill utnyttja den möjlighet till livvaktsskydd som polisen kan erbjuda. Hon avgör med andra ord själv om tryggheten med ett livvaktsskydd väger tyngre än de nackdelar som skyddet för med sig. Marianne Carlström ställer vidare ett antal preciserade frågor om hur den tilltänkta verksamheten med livvaktsskydd kommer att utformas. Flera av de frågor som Marianne Carlström tar upp gäller dock just sådant som bör övervägas och prövas inom ramen för den kommande försöksverksamheten. När det gäller den formella ramen kring försöksverksamheten är det enligt min mening lämpligt att regeringen uppdrar åt polisen att förbereda och genomföra en försöksverksamhet med livvaktsskydd för hotade kvinnor, varvid de medel som öronmärkts i budgetpropositionen ställs till berörda myndigheters förfogande. I uppdraget bör också ingå att utvärdera försöksverksamheten. Jag avser att inom kort förelägga regeringen ett förslag till ett sådant regeringsuppdrag. Att ett antal kvinnor kommer att erhålla livvaktsskydd inom ramen för en försöksverksamhet innebär naturligtvis inte att andra hotade kvinnor ställs utan skydd från polisen. Samtliga polismyndigheter i landet är skyldiga att ge allmänheten det skydd mot brott som behövs och som kan ges inom ramen för de resurser och befogenheter som polisen disponerar. Redan i dag sätter polisen in särskilda åtgärder till skydd för hotade kvinnor, bl.a. i form av överfallslarm och andra tekniska anordningar. Detta skall givetvis fortsätta som tidigare, parallellt med försöksverksamheten.

Fru talman! Marianne Carlström frågade tidigare om larm. Detta är en nyligen påbörjad verksamhet, som håller på att byggas upp, och där larmen kopplas till polisen. Någon närmare erfarenhet av denna verksamhet kan vi inte ha, eftersom den inte har förekommit i verkligheten förrän nu. När det gäller besöksförbud har vi regler som i stort sett fungerar, men vi behöver komplement. Det är min fasta övertygelse att livvaktsskydd för kvinnor i det här sammanhanget kommer att upplevas som något positivt av åtskilliga kvinnor, även om det i och för sig kommer att ha en mycket begränsad omfattning. Jag lever inte i en isolerad värld, utan jag både tar och får kontakter på en mängd olika håll, och jag är väl medveten om att åtskilliga kvinnor ser detta som en positiv möjlighet.
Fru talman! Som jag sade tror också jag att detta kan vara en positiv möjlighet. Men redan i debatten här i kammaren i höstas antydde ju justitieministern att det skulle vara möjligt att komma med ett förslag om att bevaka de män som hotar kvinnorna. Om vi kan få till stånd en kombination av båda dessa åtgärder tror jag att vi har kommit mycket långt i vår strävan att hjälpa de kvinnor som i dag många gånger lever under mycket svåra hot.
Fru talman! Som jag sade i mitt första inlägg finns det en viktig skillnad mellan möjligheterna att skapa säkerhet då man har livvakt för den förföljda kvinnan och då man förföljer den förföljande mannen. Skillnaden ligger i att mannen inte vill ha bevakningen, och det är i stort sett omöjligt att helt gardera sig mot hans möjligheter att slippa ur nätet. Därmed blir då skyddet för kvinnan begränsat.

Fru talman! Låt mig börja få börja med att tacka justitieministern för det mycket omfattande svaret. Jag finner det positivt med de initiativ som regeringen nu tar på detta område. Att så skall ske framgick redan av regeringsförklaringens ord om att brottsligheten måste bekämpas med kraft. I detta sammanhang uttalas också klart att brottsbekämpningen i ökad utsträckning inriktas mot vålds och narkotikabrott. Jag tycker att det är utmärkt att justitieministern har tagit tag i frågan på det sätt som sker. Ytterst gäller det allmänhetens tilltro till det svenska rättsväsendet. Avskaffandet av den obligatoriska halvtidsfrigivningen är i det sammanhanget ett mycket viktigt steg i rätt riktning. Ett annat är den större översynen av de straffrättsliga systemens uppbyggnad och innehåll som nu kommer att ske. I denna översyn är den villkorliga frigivningens framtid en huvuduppgift. Ytterligare ett viktigt steg är de skärpningar av bestämmelserna om ringa narkotikabrott som nu också kommer. Bakgrunden till min interpellation är att vi under de senaste månaderna har konstaterat att ett antal grova brott har begåtts och att det inträffade har väckt uppmärksamhet över hela landet. Det har rört sig om människor som har blivit hänsynslöst dödade eller utsatta för grovt våld. Vi har kunnat läsa hur de som har gjort sig skyldiga till dessa grova brott antingen har gått helt straffria eller har fått uppseendeväckande låga straff. Detta har gjort många människor utomordentligt upprörda. Många anser sig inte längre ha stöd från den allmänna rättsordningen, som följer av att den som bryter mot lagen också får ett kännbart straff. Allra allvarligast är brott mot människors liv, hälsa och frihet. Mot dessa brott måste samhällets reaktion också vara stark. Det är följaktligen också mot dessa brott som man kan finna stränga straff i Domar, som avkunnas av svenska domstolar, förmedlar ett viktigt budskap till allmänheten. De visar hur domstolarna tolkar och tillämpar lagar. Allmänheten får veta -- genom straffets längd och rättens domskäl -- hur allvarligt ett brott är. Det är nog odiskutabelt på det viset, att det finns en utbredd uppfattning om att många av dessa domar är alltför milda. Icke minst, vilket justitieministern berör i sitt svar, är det tämligen allmänt omvittnat bland jurister att straffmätningen alltför ofta ligger i den nedre delen av strafflatituden. Det är i huvudsak detta som är anledningen till den fråga som jag har ställt till justitieministern. Det har knappast varit lagstiftarens uppfattning att det skall vara så. Justitieministern hänvisar också till de nya bestämmelser om straffmätning och påföljdsval som trädde i kraft 1989. Justitieministern säger två saker med anledning av detta. Justitieministern kan för det första visa på att det faktiskt skett en ökning av den genomsnittliga strafftiden. Genomsnittligt sett är ökningen liten. Men ökningen är störst när det gäller de grova våldsbrotten, brotten mot liv och hälsa. Allra mest har strafftiden ökat när det gäller sexualbrotten. Det här tror jag är en viktig utveckling. Det är förmodligen också någonting som ligger i linje med både med lagstiftarens intentioner och allmänhetens syn på sambandet mellan brott och straff. För det andra för justitieministern ett mycket intressant resonemang när det gäller strafftidernas betydelse. Hon påpekar bl.a. att straffmaximum mycket ofta har en tämligen begränsad betydelse, eftersom det redan nu finns betydande utrymme för stränga straff. Så är det förmodligen. Men den reaktion som väldigt många människor har i dag går närmast ut på att detta utrymme alltför sällan utnyttjas och att straffen därmed oftast hamnar i den nedre delen av strafflatituden, vilket justitieministern själv har omvittnat i sitt svar. Låt mig mot den bakgrunden få fråga: Finns det inte i det utredningsarbete som nu pågår anledning att också se över straffminimum för ett antal brott? Det skulle skapa möjligheter att komma ifrån de orimligheter som många i dag finner direkt stötande. Detta är under förutsättning att det fortfarande finns en rimlig strafflatitud. Justitieministern tar själv delvis upp detta i en artikel i Dagens Nyheter från den 27 mars. I denna citerar hon en rapport på området som säger att: ''Särskilt fängelsestraffskalornas minimistraff har kommit att tillämpas i en omfattning som inger betänkligheter. Den stora frekvensen av dessa straff måste nämligen innebära att samma straff utdömts för olika grova brott.'' -- Detta borde, som jag ser det, vara skäl för en förändring. Justitieministern har också förhoppningar om att redan under våren kunna presentera en genomgång av olika straffskalor. Det tycker jag är mycket positivt. Hon säger bl.a. att förslaget ''kan komma att omfatta straffskärpningar''. Jag tolkar detta som ett uttalande om att så också faktiskt kommer att ske för vissa brott. Låt mig till sist få uttrycka förståelse för att det här är mer komplicerat än det kan synas vara. De förändringar som skall göras måste givetvis ske inom ramen för rättsstatens principer. I detta ingår bl.a. att den som skall dömas till ett straff skall överbevisas om sin skuld. Någon sänkning av beviskraven får aldrig bli aktuell. Men samtidigt måste detta vägas samman med kravet på rimliga straff för grova brott, som borde vara en självklarhet.
Fru talman! I mitt inledningsanförande gav jag exempel på straffskärpningar som vi kan se i praxis. Jag borde där också ha nämnt brottet grov våldtäkt, där straffen faktiskt ökat med 7,6 månader. Det är alltså en kraftig ökning. Per Stenmark talar om att se över straffminimum.

Det är svaret på Per Stenmarcks fråga.

Fru talman! Jag tackar justitieministern för kompletteringen av svaret. På det hela taget tycker jag att det är positivt att regeringen nu tar ett samlat grepp om de här frågorna. Det är ett stort, viktigt och betydelsefullt område, där -- det tror jag att jag vågar påstå -- samtliga i regeringen ingående partier har utfäst sig att föra en bättre politik än den tidigare regeringen gjorde. Jag övertygad om att man nu också kommer att komma fram till en sådan. Jag inledde debatten med att konstatera att det är positivt att justitieministern har tagit tag i den här frågan och är beredd att föra den vidare. Vid två tillfällen har det här i riksdagen visat sig att ett antal konkreta åtgärder nu kommer att vidtas. Detta är viktigt av ett särskilt skäl, nämligen att det faktiskt ytterst -- som jag inledningsvis konstaterade -- handlar om allmänhetens tilltro till rättsväsendet och hur det fungerar.

Fru talman! Mot bakgrund av att den s.k. 150 dagarsregeln i arbetslöshetsförsäkringen lett till att deltidsarbetslösa väljer att säga upp sig från sina arbeten har Birgit Henriksson frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skapa möjligheter för dessa arbetslösa att behålla sina deltidsarbeten. Inledningsvis vill jag framhålla att det alltid är bättre att fortsätta ett deltidsarbete än att säga upp sig för att därefter gå över till att ta emot arbetslöshetsersättning på heltid. Visserligen kan detta i det korta perspektivet medföra ekonomiska förluster, men varje arbete ger anknytning till arbetsmarknaden och till en gemenskap som motverkar isolering och risk för utslagning. På sikt kan deltidsarbetet leda till en ökad arbetstid och därmed till en bättre ekonomisk situation och en fastare förankring på arbetsmarknaden. Jag vill därför inte råda någon att följa det råd som vissa arbetslöshetskassor ger sina deltidsarbetslösa, nämligen att säga upp sig från sina arbeten. Regeringen har nyligen tillsatt en särskild utredare med uppdrag att föreslå utformningen av en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring . Utredarens uppdrag skall vara slutfört den 31 mars 1993. Utredningsdirektiven innebär att en allsidig översyn av de nuvarande reglerna i arbetslöshetsförsäkringen skall göras. I detta sammanhang kommer också den problemställning som Birgit Henriksson har tagit upp att behandlas. Avslutningsvis vill jag framhålla att regeringen inlett ett förändringsarbete som syftar till att skapa förutsättningar för en god ekonomisk tillväxt. Detta förändringsarbete utgör en grundläggande förutsättning för att komma till rätta med deltidsarbetslösheten. Utan en god ekonomisk tillväxt är det enligt mitt förmenande inte möjligt att skapa en arbetsmarknad som kan tillgodose de arbetssökandes önskemål om arbetstid. I en stagnerande ekonomi krymper arbetsmarknaden och därmed minskar också möjligheterna för de arbetssökande att få en arbetstid som motsvarar deras önskemål.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund för svaret. Jag är glad att höra att regeringen nu har tillsatt en särskild utredare, som har fått i uppdrag att se över de nuvarande reglerna och komma med förslag till utformning av en obligatorisk arbetslöshetsföräkring -- det skall bli intressant att få se vad den allsidiga utredningen kan komma fram till. Tyvärr, arbetsmarknadsminister Hörnlund, hjälper det inte de ungdomar som just nu råkar illa ut. Det är nämligen mest ungdomar som gör det och dessutom mest kvinnor, som också drabbas av regeln sist in i ett jobb -- först ut. Jag skall beskriva ett par fall som bl.a. lett till att jag ställt den här interpellationen. En ung kvinna, snart 30 år, ringde mig i full förtvivlan och berättade följande: Jag har studerat färdigt. Jag har lyckats skaffa mig ett arbete inom rätt område. Jag trivs mycket bra, och jag finner arbetet utvecklande. Men nu kan jag inte längre få full tjänst, eftersom man gör personalindragningar och eftersom konjunkturen är så dålig. Hittills har det ändå gått ganska bra, eftersom jag har kunnat stämpla upp till full lön. Fru talman! Jag reagerade på precis samma sätt som arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund gjorde: För allt i världen, sade jag, säg inte upp dig! Håll dig kvar på arbetsmarknaden. Det är ju ett riktigt jobb du har, det är ju ett jobb som du trivs med. Var inte dum -- låt inte lura dig! Men det visade sig att det inte var så enkelt -- hon hade inte en rimlig chans att överleva ekonomiskt. Hade hon bara haft det skulle hon naturligtvis inte ha sagt upp sig. Så här föll hennes ord: Jag är ensamstående, jag bor i en liten, gammal och förhållandevis billig etta. Jag kan inte flytta hem, dels för att mina föräldrar inte har plats, dels för att de inte heller har råd. Jag har studieskulder. Nu måste jag säga upp mig för att kunna överleva -- då får jag stämpla heltid, och när jag sedan blir utstämplad får jag antagligen ett beredskapsjobb, vilket som helst, tills jag kommer in i systemet igen. Hon slutade med att fråga mig: Tycker du att det här är vettigt? Fru talman! Det skulle vara betydligt billigare för samhället om den som har fast arbete -- och dessutom inom det område som vederbörande har utbildat sig för -- kunde få stanna kvar under förhållanden liknande dem som jag nu har beskrivit. I stället för att ge hel arbetslöshetsersättning skulle man ju bara behöva fylla på med den lilla rest som fattades. Pengarna skulle räcka mycket längre, och utslagningen från arbetsmarknaden skulle minska. Jag vet att man har missbrukat systemet med fyllnadsstämpling; man har arbetat halvtid och stämplat upp till full lön. Det har varit bekvämt. Det systemet vill jag inte på några villkor ha tillbaka. Men, fru talman, borde inte systemet vara så flexibelt att man, när konjunkturen är vikande eller när arbetssituationen på ett område länge har varit ansträngd, skulle kunna skaffa en fullmakt från länsarbetsnämnden eller en lokal arbetsförmedling och arbetsgivaren, en fullmakt som klart visade att det för närvarande inte går att utöka arbetstiden? Fru talman! Jag håller helt och hållet med arbetsmarknadsminister Hörnlund när han avslutningsvis framhåller vikten av det förändringsarbete som regeringen har inlett, ett förändringsarbete som syftar till att skapa förutsättningar för en god ekonomisk tillväxt. Inte minst vi i Bergslagen är mycket beroende av att det lyckas. Vår strukturrationalisering började för mycket länge sedan. Vi hade inte hämtat oss när den nu landsomfattande arbetslösheten började sprida sig. Våra stora basnäringar är till stor del utslagna eller utflyttade, och nu gör stora och medelstora företag konkurs; underleverantörer har länge levt farligt. Det är just därför, arbetsmarknadsminister Hörnlund, som jag vädjar om flexibilitet i systemet. Skulle man inte på departementet kunna formulera en regel som gör det möjligt att i vissa, klart dokumenterade fall stämpla upp till ''överlevnadsstandard'', inte minst med tanke på att det oftast gäller kvinnor, som dessutom har låga löner? De klarar sig inte ekonomiskt med den ''kvartssänkning'' av arbetstiden som de ibland drabbas av.
Fru talman! Före 1984 fanns en regel motsvarande dagens 150-dagarsregel. Den togs bort 1984 och återinfördes 1987. Under den tiden steg deltidsarbetslösheten mycket kraftigt. Det finns vissa inlåsningseffekter så till vida att arbetsgivaren i vissa fall inte gör sitt bästa för att försöka skapa heltidsarbeten. Framför allt kritiserar man den offentliga sektorn i form av kommuner och landsting för att inte i tillräcklig omfattning arbeta för att skapa heltidsarbeten. Men det fanns också ett annat problem. Det framfördes från andra debattörer i riksdagsdebatter att detta blev ett sätt att ha betalt för heltidsarbete men arbeta halvtid. Det var väl därför den socialdemokratiska regeringen återinförde 150 dagarsregeln. För en heltidsarbetslös räcker i dag ersättningen 13--14 månader. Den räcker ungefär lika länge för den som stämplar på deltid. Det är önskvärt att kunna göra avvägningar och se på ett speciellt sätt på vissa fall. Men det är minsann ingen lätt historia. Det blir då bedömningar av den enskilde tjänstemannen från fall till fall. Det brukar aldrig bli lika över ett land av Sveriges storlek. Dessutom krävs för detta ett nytt riksdagsbeslut. Regeringen måste på ett eller annat sätt gå till riksdagen. Jag hoppas att utredaren på något sätt lyckas fånga detta. Han får gärna göra det med förtur, om han så önskar. Han har i och för sig ganska kort tid på sig. Det är inte en lätt fråga. Men precis som Birgit Henriksson säger är det enskilda som kommer i kläm när vi har generella regler.
Fru talman! Det är alldeles för många enskilda som kommer i kläm i dag. Framför allt är det unga kvinnor, från 20-årsåldern upp till 30--35-årsåldern. Jag har särskilt tagit upp fall från Bergslagen. Det beror på att vi där har en sådan utslagning sedan tidigare. Vi har där haft en basindustri, en hel näringsgren som har slagits ut. Tusentals jobb har försvunnit under en period på 15--20 år, och de har inte ersatts. Det tar lång tid att ändra struktur i hela län. Som Börje Hörnlund mycket riktigt säger har många arbetsgivare, inte minst våra landsting och kommuner, varit njugga när det har gällt att skapa heltidstjänster för kvinnor. Det har varit bekvämt att ha flera anställda och att ha det litet flexibelt. Man har alltid haft möjlighet att ''stämpla upp'', som det har kallats. Jag är medveten om att systemet har missbrukats. Jag hörde till dem som då tillskyndade att man skulle göra en ändring. Jag menar att man skulle kunna vara mer flexibel med stämplingen, när det bevisligen är lågkonjunktur och icke finns jobb. Jag instämmer i Börje Hörnlunds förhoppning att utredaren skall lyckas lösa detta problem. Det är ett stort problem, inte minst för många unga kvinnor.

Fru talman! Jag talar inte om de personer som är sambo eller kan få hjälp, de som kanske kan flytta hem -- de människor som klarar sin överlevnad. Jag talar om dem som är ensamma försörjare och som inte klarar detta. Jag menar att man i dessa fall redan i dag borde kunna vara litet mer flexibel.

Fru talman! Kent Carlsson har frågat mig om jag är beredd att snabbt ta initiativ för att internationellt få i gång realförhandlingar om säkerhetsnormer för kärnkraftsdrivna fartyg och kärnavfall från sådana fartyg samt förbud mot dumpning av sådana fartyg och sådant avfall. Den fråga som Kent Carlsson tar upp är synnerligen angelägen. Jag vill därför vid detta tillfälle lämna information om dels den kännedom vi i dag har om problemens omfattning, dels de initiativ som de nordiska länderna tagit i olika internationella fora. I världen finns det för närvarande omkring 430 reaktorer är placerade ombord på fartyg, huvudsakligen krigsfartyg. Dessutom finns ett större antal forskningsreaktorer av olika slag. De enda civila kärnkraftsdrivna fartygen i trafik är sju ryska isbrytare. Ett japanskt forskningsfartyg, som tidigare använts, är sannolikt inte längre i drift. De många militära kärnkraftsdrivna fartygen inger stark oro. Flera sovjetiska kärnkraftsdrivna fartyg har sjunkit i Nordatlanten under senare år. Vidare väcker rapporter från bl.a. det norska miljödepartementet om otillfredställande hantering av kärnavfall från bl.a. militära fartyg oro. Vice marinchefen i OSS bekräftade i början av mars i år att lågaktivt avfall dumpats nära Novaja Zemlja före 1985 och att reaktorsektioner från ubåtar sänkts i havet. generalkonferens hösten 1990 försökte de nordiska länderna på svenskt initiativ att genomdriva att har enligt sin stadga endast mandat att behandla civil användning av kärnkraft. Avsikten var emellertid att därefter föreslå kärnvapenstaterna att på frivillig basis tillämpa riktlinjerna för sina militära fartyg. Det visade sig emellertid svårt att få stöd för det nordiska initiativet, bl.a. från flera västländer. IAEA:s generalkonferens beslöt att remittera frågan om uppdaterade säkerhetsriktlinjer till IMO, där saken för närvarande behandlas. Av särskilt intresse för de nordiska länderna är hanteringen av använt kärnbränsle och kärnavfall på Kolahalvön liksom uppgifterna om dumpning av radioaktivt avfall i Barents hav och Karahavet. Avfallet på Kola genereras från i huvudsak fyra olika källor.

Det är fråga om höganrikat bränsle som även efter användning har en hög anrikningsgrad. Risken för kriticitetsolyckor, dvs. att en oavsiktlig kedjereaktion uppstår, är inte oväsentlig i detta sammanhang. Norska myndigheter har vid olika tillfällen tagit upp dessa frågor med sina ryska motsvarigheter. mars i år. Under besöket begärde den norska regeringen bl.a. att få sända en norsk expertgrupp till Kolahalvön och föreslog att en norsk-rysk arbetsgrupp skulle tillsättas för att studera problemen. De båda förslagen accepterades från ryskt håll. Norge har därför inlett förberedelser för att inom kort sända en expertgrupp till Kolahalvön. Vid Nordiska rådets senaste möte anförde den norska miljövärnsministern att han har för avsikt att hålla övriga nordiska länder löpande informerade om utvecklingen i samarbeet med de ryska myndigheterna. Sådant informationsmaterial har också redan ställts till förfogande. Frågan om ett bredare nordiskt samarbete kommer att tas upp vid kommande nordiska miljöministermöte. Sverige är även aktivt i det samarbete som Finland initierat för att förstärka skyddet av den arktiska miljön i vidare bemärkelse. I detta deltar, förutom de nordiska staterna, också Ryssland samt USA och Canada. Sverige kommer bl.a. att samordna arbetet på ett program för att höja katastrofberedskapen i Arktis. Olyckor som kan leda till radioaktiva utsläpp ägnas särskild uppmärksamhet också i det sammanhanget. De problem som har anknytning till Östersjön tas upp dels inom ramen för Helsingforskommissionens arbete, dels direkt av statens strålskyddsinstitut och statens kärnkraftinspektion inom ramen för det tekniska samarbete dessa myndigheter inlett med Ryssland och de baltiska staterna. Som framgått av vad jag nu har sagt har Sverige i olika sammanhang internationellt drivit den fråga som Kent Carlsson tar upp i sin interpellation. Regeringen kommer självfallet även fortsättningsvis att aktivt följa frågan, ta initiativ till egna åtgärder samt medverka i bl.a. nordiskt samarbete. Sverige kommer också genom fortsatt aktivt arbete inom London Dumping Convention att bevaka behandlingen av frågorna om dumpning av militära fartyg och om förbud mot dumpning av låg och medelaktivt avfall. Avslutningsvis vill jag framhålla att det hittills varit svårt att finna ett lämpligt forum för behandling av frågor som rör kärnsäkerhet och kärnavfallshantering förknippade med marinmilitär verksamhet. Ett tänkbart forum kan emellertid vara den Europeiska säkerhetskonferensens pågående uppföljningsmöte i Helsingfors.

Fru talman! Jämfört med det batteri av frågor som Kent Carlsson nu ställde är interpellationen mycket försiktig. I interpellationen lyder slutfrågan nämligen: Är miljöministern beredd att snabbt ta initiativ för att internationellt få i gång realförhandlingar om dessa frågor? På den frågan är svaret ja. Sedan kan man naturligtvis ''detaljera'' detta till en mängd olika områden. Men jag skall bespara oss båda från att gå in på varje frågeställning för sig. Det är nämligen på det sättet, precis som Kent Carlsson också var inne på både i interpellationen och i sin plädering här, att det grundläggande är hur vi använder uran. Det är där som allting börjar. Kent Carlsson känner till min uppfattning. Jag tycker att uran skall stanna där det ligger, eftersom det skapar minst problem där. Just den katalog av problemställningar som finns främst på den militära sidan, det är alldeles uppenbart, har inte varit känd i särskilt stor utsträckning av vare sig folken i de berörda länderna, som har skapat dem, eller av några andra. Det är först nu under tövädret efter det kalla kriget som vi har fått fram en del information som vi tidigare inte har haft. Vi har känt till och vi har vetat, men det har funnits förutsättningar t.ex. för att ordentligt kartlägga situationen i Östersjön. Detta är ett ansvarsområde där jag känner att det finns en möjlighet att direkt från den svenska regeringen ta initiativ. Och det har jag också gjort. För närvarande för jag diskussioner om just dumpningen i Östersjön både med nordiska kolleger och med den tyske miljöministern, som var på besök här i fredags. Denna fråga tänker jag ta upp på torsdag i Helsingforskommissionens regi vid mötet i Helsingfors. Det handlar som bekant i första hand om det omfattande förslaget om att utpeka ett antal hot spots, dvs. starkt miljöförstörande källor runt Östersjön. Men det handlar ju om Östersjöns överlevnad över huvud taget. Och jag anser att de uppgifter som vi redan känner till om hur mycket vapen, inte minst senapsgasgranater, bomber och annat, som finns i Östersjön innebär att vi har ett särskilt ansvar, eftersom vi förmodligen är den sista generation som över huvud taget kan göra något, om det är möjligt att göra något, innan de rostar sönder. Då finns det ju mindre möjligheter att hantera problemet. Det gäller också att utnyttja den möjlighet som frigörelsen i öst skapar att få fram den information som vi tidigare inte har haft tillgång till. Det gäller inte minst Tyskland, som i dag har tillgång till det gamla Östtysklands arkiv. Där finns en positiv attityd att medverka i detta. Jag tror att Helsingforskommissionen är ett tänkbart organ, eftersom det handlar om Östersjöns hälsa. Men därtill är detta en säkerhetspolitisk fråga, och dessutom berör den flera stater än Östersjöstaterna, t.ex. Storbritannien som har medverkat i denna verksamhet. Därför är också Europeiska säkerhetskonferensen ett möjligt forum. Det är därför som jag nämner dessa två instanser. Frågorna om Nordeuropa och Ishavet berör inte direkt Sverige, men det innebär inte att Sverige tänker vara passivt i detta sammanhang. Men det finns naturligtvis en ganska naturlig arbetsfördelning mellan de nordiska länderna. Den har vi i Nordiska miljöministerrådet tagit fasta på och diskuterat, och vi kommer under det kommande året, under det norska ordförandeskapet, att alltmer intensivt ägna oss åt just frågorna om dumpningarna i Norra Ishavet. Norge har, som jag sade i svaret, etablerat kontakter med Ryssland därvidlag, och den vägen får vi information. Därefter får vi se vad vi kan göra gemensamt. Jag uppfattar det på ett sådant sätt, vilket jag också har gjort när jag har talat med min ryske kollega, att det i dag finns en öppen attityd, både att försöka skapa klarhet och att försöka reparera en del av de gamla skulderna. Låt mig sedan avslutningsvis också säga att jag vet att det batteri av frågor som Kent Carlsson ställde är föremål för ökad uppmärksamhet inom utrikesdepartementets ram. Det har bildats en särskild grupp som hanterar dessa och liknande områden. Det är naturligt att i första hand denna grupp ägnar sig åt de militära frågorna på detta område.
Fru talman! Jag ifrågasätter inte miljöministerns väl kända motstånd mot både civil kärnkraft och militär kärnkraft. Men den fråga som jag har ställt i min interpellation handlar framför allt om de militära fartygen och effekterna av att man har sådana. De är ett stort miljöhot och ett överlevnadshot mot befolkningen i den här delen av världen men också i andra delar. Det är alldeles utmärkt att miljöministern i olika sammanhang tar upp frågan om dumpning av olika saker i både Östersjön och i andra delar av vårt närområde. Jag skulle dock vilja fråga miljöministern om han vid de träffar som han kommer att ha framöver, bl.a. på torsdag, kommer att ta upp inte bara frågan om kärnvapen utan också frågan om kärnavfall och eventuella dumpningar av kärnreaktorer. Anledningen till att jag ställde detta batteri av frågor, där miljöministern hänvisade till utrikesdepartementet, var att de förslag som Sverige har lagt fram, bl.a. i Internationella atomenergiorganet, har berört bara de civila fartygen. Som konstateras i svaret från miljöministern är det den lilla frågan. Den berör sju civila isbrytare i det forna Sovjetunionen. Den stora mängden reaktorer, uppåt 570, finns på de militära fartygen. I svaret säger miljöministern att han aktivt skall följa, ta initiativ och medverka i nordiskt samarbete. Det var i detta sammanhang jag ville ha en precisering. Vad innebär det att han aktivt skall följa och ta initiativ? Var står regeringen politiskt? Är den beredd att driva den typ av krav som skulle kunna göra att vi på kort och lång sikt minskar den risk som de atomdrivna fartygen faktiskt utgör? Är regeringen inställd på att långsiktigt se till att det blir ett internationellt förbud mot denna typ av fartyg? Vi vet nämligen att riskerna för olyckor som kan skada vår miljö och människor är dubbelt, eller tredubbelt, större vid dessa marina reaktorer än vid de fasta civila, som finns på landbacken. Det är därför som jag vill att miljöministern utvecklar något vad regeringen politiskt vill och om det finns förslag som Sverige tänker driva i FN eller i andra internationella sammanhang. Det har från Islands regering funnits ett förslag, som Sverige delvis har hjälpt till att stötta, och som finns i FN-systemet. Det handlar om att man skall kartlägga vilka olyckor och vilken dumpning som har skett.

Fru talman! Jag måste få tolka miljöministerns uttalande som att man är beredd att på Helsingforskommitténs agenda föra upp frågan om kärnavfall och kärnreaktorer som dumpas. Jag måste också tolka detta som att den svenska regeringen är beredd att i sådana fall förändra IAEA:s statuter. Problemet är att IAEA i dag bara kan syssla med den civila delen. Men det är inte på den civila sidan som de stora problemen ligger när det gäller reaktorer till havs. Jag måste uppfatta detta som att man från svensk sida kommer att driva antingen en statutändring i IAEA eller att man, om det inte lyckas, på något sätt kommer att driva frågan inom FN-systemet. Där gäller också de utkast till förslag som Island har drivit. Island har varit mycket pådrivande, eftersom Island berörs. Landets största industri är fiskeindustrin, som kan och redan har drabbats av radioaktiviteten i Ishavet och Barents hav. Beställningar på fisk har dragits in, vilket har drabbat ekonomin. Man har alltså i FN-systemet lagt fram utkast till förslag som man har behövt Sveriges hjälp att driva. Det var ett positivt besked från miljöministern att vi kommer att stötta detta. Åter till de frågor som jag ställde, som man kan tycka är frågor för utrikesministern och utrikesdepartementet. Jag håller inte riktigt med om det. Det finns många saker som man skulle kunna göra i det korta loppet. Jag nämnde några av frågorna, bl.a. kartläggning av olyckor med reaktordrivna fartyg. Det är det Island driver. Det andra handlar givetvis om att veta hur trafiken med de atomdrivna fartygen går. Vi har under många års tid fått rapporter om krockar mellan amerikanska och ryska fartyg. Det är litet av de stora herrarnas lek med världen, där man ger sig ut och spionerar på varandra. Om man gjorde det med gummijollar vore det inte så farligt, men nu gör man det med atomdrivna fartyg, som faktiskt kan explodera eller börja brinna och därmed avge radioaktiva utsläpp. Det är därför som det är så viktigt att Sverige också driver frågan om en kartläggning av trafiken med dessa båtar. Detsamma gäller behovet av att driva fram regler för hur man konstruerar den här typen av båtar, om man inte kan få till stånd ett förbud. Om man skall driva denna typ av frågor är det klart att man kan stöta sig med USA, Ryssland, Storbritannien och Frankrike. Det är de som har satt stopp för det snälla förslag som vi lade fram i IAEA.
Fru talman! jag vill gärna avrunda debatten genom att konstatera att detta inte enbart handlar om internationella konferenser och internationella regelsystem, utan det handlar också om en motsträvig verklighet, som det kommer att kosta en oerhörd mängd pengar att hantera på ett ansvarsfullt sätt. Det gäller inte minst våra egna närliggande problem. Vi må vara förlåtna om vi prioriterar dem. Det är det som jag har gjort. Jag har tagit upp Östersjöfrågorna med våra grannländer, och jag tänker fortsätta att driva de frågorna. Det kommer att kräva mycket stora ekonomiska insatser, om det är möjligt att göra någonting med bättre miljö som slutresultat. Det som sägs är riktigt, och det är inga hemligheter, även om jag då är utanför mitt egentliga föredragningsområde. Jag konstaterar bara att kärnvapenmakterna naturligtvis är de som hittills har varit mest restriktiva när det gällt att medverka i internationella kontrollsystem. De har uppfattat detta som sin egen lekhage. Men när konsekvenserna så här uppenbart påverkar många människors hälsa och säkerhet, är det självklart att det också handlar om någonting annat än försvarshemligheter och säkerhetspolitik. Det är också en fråga om miljön. Jag har hela tiden inför Riokonferensen, jag vill nämna det, försökt att skapa ett sådant samband mellan den militära verksamheten och dess ansvar och miljöfrågorna. Det är den linje som Sverige driver enligt den instruktion som gäller för Riokonferensen. Det är via den kanalen som jag har verkat. Sedan konstaterar jag bara i förbigående, i och med att utrikesdepartementet nu har tillsatt en särskild grupp som håller på med kärnsäkerhetsfrågor -- bl.a. de osäkerhetsfrågor som har att göra med att vapentekniker blir lediga och borde omplaceras till annan och vettigare verksamhet -- att det är klart att detta är en del av problematiken. Det är inte för att komma undan, utan det är för att tala om att det ansvarsmässigt ligger till på det sättet inom regeringen. Det är inte de frågorna som Kent Carlsson har initierat från början i sin interpellation. Det är därför som jag lämnar dem åt sidan i det här läget. När det gäller IAEA och andra organ vill jag bara bekräfta att man kan välja att gå den ena vägen. Men om man skulle få nej eller bli stoppad, får man naturligtvis inte nöja sig med det, utan det är problemen som avgör hur man lyfter de här frågorna. Där tycker jag nog att ESK-konferensen kan göra en insats.

Fru talman! Stig Rindborg har den 10 mars frågat mig inom vilket tidsperspektiv och på vilket sätt som regeringen har för avsikt att genomföra den utlovade översynen av sjukvårdens organisation och finansiering. Regeringen har den 12 mars i år beslutat att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppgift att dels analysera och bedöma hälso och sjukvårdens resursbehov fram till år 2000, dels överväga hur hälso och sjukvården bör finansieras och organiseras på den övergripande samhällsnivån. I den senare delen av uppdraget skall i första hand tre modeller arbetas fram. Det är en reformerad landstingsmodell, en modell där vården styrs från primärvården samt en modell som bygger på en obligatorisk sjukvårdsförsäkring. Arbetet med att analysera och arbeta fram de olika modellerna skall göras av en expertgrupp som är knuten till kommittén. Senast den 1 mars 1993 överlämnar expertgruppen sin analys av de olika modellerna till kommittén som, utifrån de slutsatser som kan dras från redovisningen av de olika modellerna, presenterar ett eller flera alternativa förslag avseende hälsooch sjukvårdens framtida finansiering och organisation tillsammans med en analys av hälsooch sjukvårdens resursbehov fram till år 2000. Kommitténs arbete skall vara slutfört senast den 1
Fru talman! Först ber jag att få tacka för svaret. Att regeringen så snabbt efter min interpellation skulle efterkomma min önskan är jag naturligtvis tacksam för. När nu regeringen och sjukvårdsminister Bo presenterar direktiven till utredningen av sjukvårdens organisation och finansiering, har ett första steg mot reformering av den svenska sjukvården tagits. Men jag vill betona att det är ett första steg. Det är långt kvar innan regeringen kan förelägga väljarna ett förslag till reformerad sjukvård. De sjutton sidor långa direktiven ger också ett närmast encyklopediskt intryck av utredningsuppgiften. Ansatsen präglas inte av någon direkt offensiv attityd, utan av en försiktighet som påminner om säkerhetspolitiska aktstycken. Det kanske finns anledning att påminna statsrådet Könberg om den stora förväntan som borgerliga väljare har på regeringens handlingskraft i den här frågan. Regeringen kommer annars mycket snart att få uppleva det som Tage Erlander en gång kallade ''förväntningarnas missnöje''. Sjukvården är flaggskeppet bland trygghetssystemen, eller borde åtminstone vara det. Vårt sjukvårdssystem är emellertid fortfarande upplagt som en planekonomi. Landstingen fungerar såväl som finansiärer och producenter som konsumentföreträdare. Någon samordning mellan landstinget och försäkringskassan, som betalar ersättningar till sjuka för bl.a. förlorad arbetsförtjänst, finns inte. För närvarande övervägs inom socialdepartementet, enligt vad jag har erfarit, frågan om en sammanslagning av försäkringskassornas verksamhetsområden. Försäkringskassorna har en viktig roll i det administrativa arbetet med sjuklönen. För att denna uppgift och andra skall skötas på ett effektivt sätt, krävs det att principen om ett lokalkontor i varje kommun ligger fast. Lokalkontoren erbjuder en nära och god service. Här finns lokal kännedom som underlättar arbetet, vilket inte är minst viktigt vid hantering av arbetsskadeärenden. Både Bo Könberg och jag har erfarenhet från Stockholms läns landsting, en organisation som i många avseenden utgör det bästa argumentet till varför Sverige behöver en radikalt annorlunda sjukvårdsorganisation. När dagsläget exempelvis beskrivs i direktiven som att det ''fortfarande finns brister när det gäller patienternas valfrihet'', skulle jag vilja hävda att sjukvårdsministern gör sig skyldig till något av ett Utredningsdirektiven är vaga och saknar egentligen en beskrivning av det politiska förändringsmandatet. Att finna en ny modell för finansiering och organisation av svensk sjukvård är inte huvudsakligen en vetenskaplig uppgift, utan en politisk. Det gäller huvudsakligen att göra en politisk bedömning av om en reformerad landstingsmodell, en modell där vården styrs från primärvården, eller om en obligatorisk sjukvårdsförsäkring är bäst. För min del är jag övertygad om att det är en obligatorisk sjukvårdsförsäkring som bäst svarar mot de krav som ställs på en moderniserad svensk sjukvård. Den idéskiss som nyligen har presenterats inom Stockholms läns landsting, som svar på en motion från den moderata landstingsledningen, talar ytterligare för det. Jag beklagar att regeringen inte har vågat ha den obligatoriska sjukvårdsförsäkringen som sin huvudhypotes. Jag hoppas emellertid att utredningen kommer att komma fram till det, så att Kristdemokraterna kan möta väljarna i 1994 års valrörelse med ett gemensamt starkt förslag till hur svensk sjukvård skall kunna bli världens bästa.

Fru talman! Kenneth Lantz har frågat mig: -- Hur man skall kunna fördela begränsade resurser inom vårdsektorn om man inte kan värdera vad man får för pengarna, -- hur regeringen tänker agera för att få fram mätinstrument för att utvärdera vården, -- om primärvården i framtiden skall få resurser för att sedan få möjlighet att köpa tjänster från länssjukvård eller annan vårdgivare samt -- hur vi kan öka produktionsinsikten och få en bättre uppföljning gentemot patienten. Under 1990-talet kommer hälso och sjukvården inte att kunna tillföras nya resurser i samma omfattning som hittills. Samtidigt ökar efterfrågan på olika typer av vård bl.a. som resultat av den medicinsk-tekniska utvecklingen och en ökande andel äldre i befolkningen. Detta gör att prioriteringar inom vården kommer att få stor betydelse i den framtida hälso och sjukvården.

Det måste alltså finnas en kvalificerad uppföljning och utvärdering av olika medicinska metoder och ett väl fungerande informationssystem som talar om för oss vad som är bra vård och vad som inte är det. Utformningen av sådana system är i första hand en fråga för dem som producerar vården och deras huvudmän, eftersom informationssystemen, för att bli effektiva, måste utformas på ett verksamhetsnära sätt. På central nivå bör man framför allt arbeta med de övergripande strukturerna, t.ex. att utveckla system för standardiserad informationsförsörjning som tillgodoser såväl statens som de olika vårdproducenternas behov. Utredningen om informationsstrukturen för hälsooch sjukvården, INFHOS -- som har haft till uppgift att lämna förslag till en för staten och sjukvårdshuvudmännen gemensam informationsstruktur för hälso och sjukvården -- har i betänkandet SOU 1991:18 identifierat och föreslagit lösningar på några av de problem och brister som finns i dagens informationsförsörjning. Betänkandet, som har remissbehandlats, bereds för närvarande inom regeringskansliet. Till följd av bl.a. INFHOS förslag pågår för närvarande ett intensivt arbete vid socialstyrelsen för att utveckla öppenvårdsstatistiken. Data om medicinskt färdigbehandlade patienter har utvecklats och samlats in av Landstingsförbundet. fr.o.m. år 1991 har också statistik om väntetider till vissa operationer hämtats in och ställts samman av förbundet. Spri, som är hälso och sjukvårdens utvecklingsinstitut, arbetar med metoder för kvalitetssäkring, prestations och kostnadsredovisning samt jämförande och hälsoekonomiska studier. Som exempel kan nämnas arbetet med verksamhetsberättelser på basnivå. Spri har också, tillsammans med socialstyrelsen, deltagit i utvärderingen av det s.k. Dagmar 50 Landstingsförbundet och innebar att en gemensam kraftsamling skulle göras för att öka tillgängligheten och kapaciteten i hälso och sjukvården. I dagarna utkommer en rapport som sammanfattar projektet och dess resultat med avseende på bl.a. kapacitets och produktivitetseffekter samt hur tillgängligheten till de olika specialiteterna utvecklats. I rapporten lämnas också förslag om hur arbetet bör bedrivas i framtiden. Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik har till uppgift att inom hälso och sjukvården bedöma den samlade nyttan av olika medicinska metoder med avseende på bl.a. risker och ekonomiska konsekvenser. SBU skall även bedöma vilka metoder som kan anses som föråldrade och som därför bör rationaliseras bort. Som exempel på SBU:s verksamhet kan nämnas utvärderingen av olika metoder för behandling av ont i ryggen. Här visade SBU på en modell för omhändertagande av patienter som skulle kunna innebära förbättringar för patienterna och samtidigt ge betydande samhällsekonomiska besparingar.

Den enskilde väljer en husläkare, vars ersättning till helt övervägande del beror på hur många som valt honom eller henne som sin husläkare. De resurser husläkaren tilldelas inkluderar i denna modell även tänkta kostnader för bl.a. specialist och slutenvård, som husläkaren vid behov köper från lämplig vårdgivare. Finansieringen av den primärvårdsstyrda vården kan ske såväl primärkommunalt eller landstingskommunalt som centralt av staten. Den första modellen -- den reformerade landstingsmodellen -- bygger på dagens system där landstinget och kommunen ansvarar för finansiering och tillhandahållande av hälso och sjukvård, men där de möjligheter till marknadsmekanismer som finns inom systemet utnyttjas. I den tredje modellen -- den obligatoriska sjukvårdsförsäkringen -- samlas resurserna för hälsooch sjukvård hos en eller flera försäkringsgivare. Patienten har rätt till ersättning från försäkringen enligt vissa regler, och vårdgivaren ersätts av försäkringen i enlighet med en fastställd taxa eller olika former av vårdkontrakt. Med utgångspunkt från att hälso och sjukvården också i framtiden skall finansieras solidariskt skall kommittén -- i samtliga modeller-- undersöka förutsättningarna för kostnadseffektivitet, kostnadsoch kvalitetskontroll samt förutsättningar för nationell uppföljning och utvärdering. Dessa tre modeller skall arbetas fram och analyseras av en till kommittén knuten expertgrupp. Expertgruppen kommer att göra en bred belysning av de olika modellernas för och nackdelar och skall senast den 1 mars 1993 överlämna en eller flera rapporter till kommittén där de olika modellerna redovisas. Kommittén bör, utifrån de slutsatser som kan dras från redovisningen av de olika modellerna, presentera ett eller flera alternativa förslag avseende hälso och sjukvårdens framtida finansiering och organisation. Detta arbete kommer att bedrivas så att det är slutfört senast den

Fru talman! Jag har i mitt svar försökt redovisa en del av det arbete som nu bedrivs på olika håll. En av de svåra frågorna är den som Kenneth Lantz tog upp i sitt inlägg alldeles nyss, nämligen att kunna utvärdera exakt vad man får för resultat av vården. Det är en svår uppgift, eftersom det är svårt att mäta resultat av vården. Vissa saker är mycket lätta att mäta, medan andra är mycket komplicerade. Över hela världen bedrivs utvecklingsarbete på denna punkt för att man skall kunna definiera vårdprestationer och mäta vad man kan få ut av dem. Det är mycket arbete kvar innan man i vårt land eller i andra länder till närmelsevis har kunnat uppfylla de önskemål som ur revisorssynpunkt kan läggas på det hela. En del av det arbete som jag nämnde i mitt svar hoppas jag kommer att leda just till man vet mer än tidigare. Men jag tror att man skall vara försiktig och inte tro att vi skall få veta allt, för det kommer vi inte att göra.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om det finns någon grund för den oro som spridits bland Sveriges åkeriföretag om att EG--EFTA ländernas internationella regler för lastbilars mått och vikter skall bli nationella. En liknande fråga om samma ämne ställdes till mig i januari i år av Kenneth Attefors. Jag svarade då att regeringen vid överläggningarna med EG-sidan rörande medlemskap aktivt kommer att verka för förståelse för de svenska nationella reglerna för mått och vikt för tunga fordon.

Reglerna bidrar också till en god transportekonomi, något som EG-kommissionens transportdirektorat alltid framhållit som mycket önskvärt. Eftersom det svenska vägnätet till stor del är dimensionerat för tyngre fordon, tror jag inte att det skall finnas någon anledning för EG att försämra ett optimalt utnyttjande av detta. EG-kommissionen har ännu inte framlagt något förslag om harmonisering av de nationella måttoch viktreglerna för lastbilar. Det är möjligt att så kommer att ske i slutet av detta år eller under nästa år. Frågan är emellertid mycket kontroversiell inom EG. Det kan därför förmodas att det kommer att ta lång tid, innan ministerrådet fattar något beslut i saken. Med hänsyn härtill och till vad som jag nyss har framhållit tror jag inte att det finns någon anledning till oro bland transportörer och transportköpare om att EG--EFTA-ländernas internationella regler för lastbilars mått och vikter inom överskådlig framtid också skall gälla för nationell trafik.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret, samtidigt som jag beklagar att jag tvingade hit honom i dag -- jag visste faktiskt inte om att denna fråga debatterades i kammaren i januari månad. Men det kan vara viktigt att debattera frågan ännu en gång, eftersom det i viss fackpress har uttryckts en oro över dessa tankegångar. Det svar som statsrådet presenterade är positivt, och det bör lugna åkare och transportköpare i Sverige. Det är uppenbart att om längden på ekipagen minskas, blir det med automatik fler lastbilar, mera utsläpp, sämre miljö samt högre kostnader för transportköparna och även för åkarna. Det är bra att Sverige aktivt driver den här frågan. Det här med EG är i och för sig inte bara på gott och ont, utan det finns också mycket av både--och. Men detta är en fråga som Sverige i syfte att förbättra miljön borde driva inom EG genom att på sikt förmå EG att acceptera de regler som gäller för transporter i Sverige, nämligen att det skall vara tillåtet med 24 meters-ekipage.
Fru talman! Som Sten Andersson i Malmö framhöll har längden på fordonen en mycket avgörande betydelse för transportekonomin och framför för ekonomin i hela den svenska skogsnäringen. Man har räknat ut att ökade kostnader i storleksordningen 1, 5 miljarder kronor årligen skulle bli resultatet, om vi tvingades att acceptera den största längd som är föreslagen inom EG, nämligen 18, 35 meter. Sverige är ett mycket stort och avlångt land, som är glest befolkat. Vårt vägnät är anpassat till långa fordon på ett annat sätt än vad som kanske är fallet i många av de nuvarande EG-länderna, som är mera tättbefolkade och har en annan struktur på sina vägnät. Jag tror emellertid att Sverige antingen genom ett EES-avtal eller genom ett medlemskap i EG kommer att erbjuda människor i de länder som så vill att etablera sig som åkeriföretagare i Sverige, och därmed kan de utnyttja möjligheten att köra med 24 meters-fordon i landet. Jag tror, fru talman, att denna ömsesidighet ändå utgör grunden för att vi med stor tillförsikt kan se framtiden an när det gäller den här frågan.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten. Jag tackar för det här svaret.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag är mycket tillfredsställd med innehållet i svaret och med vad som hittills har gjorts. Orsaken till att jag ställde frågan var att en ganska stor oro har brett ut sig bland människor efter de pressuttalanden som kommit om att den nya regeringen kanske inte skulle driva frågan lika hårt. Detta svar borde lugna väldigt många på den kanten.

Fru talman! Det sägs ibland att vi i detta hus inte följer vanliga människors bekymmer och behov. Jag tycker att detta är ett mycket bra exempel på att man kan lyfta fram en fråga i riksdagen, få ett beslut, och att regeringen oavsett färg fullföljer beslutet på ett bra sätt. Jag tackar för detta.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret och ber om ursäkt å Bert Karlssons vägnar för att han inte är här och själv kan ta emot det. Om man läser vidare i den lag som statsrådet refererar till, 7 kap. 4 § sekretesslagen, står det: ''Sekretessen gäller dock inte beslut om omhändertagande eller beslut om vård utan samtycke.'' Där slutade statsrådet referatet litet tidigt. Detta är en annan del av det hela. I brottsbalken står: ''Hjälper man den som är intagen på kriminalvårdsanstalt eller som är häktad eller anhållen eller som annars är med laga rätt berövad friheten att komma lös eller främjar man, efter det att han avvikit, hans flykt genom att dölja honom eller genom annan sådan åtgärd, döms för främjande av flykt till böter eller fängelse i högst två år.'' Det är en ganska allvarlig sak att undanhålla någon om man är medveten om att denna person är en förrymd mordåtalad. Jag tackar för svaret. Det kan säkert visa sig att utredningen leder till att det i fortsättningen blir ett bättre förfarande så att detta inte händer igen. Jag skall nu inte upphålla denna välfyllda kammare med fler frågor.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat mig vilka tillfälliga säkerhetsåtgärder vid försvarsmaktens vapenförråd jag är beredd att vidta i avvaktan på att överbefälhavaren lämnar sitt förslag med anledning av ett givet regeringsuppdrag. Inledningsvis vill jag ånyo betona att jag ser mycket allvarligt på det som har inträffat. På mitt initiativ beslutade därför regeringen i torsdags -- den 2 april -- att uppdra åt överbefälhavaren att i samråd med försvarets materielverk och efter hörande av polisväsendet se över rutinerna för bevakning och bestämmelser för förrådshållning av vapen. Överbefälhavaren skall redovisa uppdraget i september 1992. Ansvaret för vapenförråden vilar i första hand på de militära myndigheterna. Dessa har också redan börjat att vidta vissa åtgärder, bl.a. har bevakningen förstärkts. Av lätt införstådda skäl kan jag inte lämna några närmare detaljer. Förrådshållningen av försvarsmaktens vapen rymmer flera aspekter. En är säkerhetsåtgärderna. En annan är beredskapsaspekten. Jag förutsätter att överbefälhavaren kommer att behandla dessa och andra frågor i sin redovisning. Mot denna bakgrund anser jag inte att regeringen för närvarande bör vidta några ytterligare åtgärder. Självfallet kommer jag att hålla mig kontinuerligt underrättad om läget. Om t.ex. överbefälhavaren hos regeringen aktualiserar åtgärder eller det i övrigt uppstår behov av åtgärder från regeringens sida är jag beredd att omedelbart ta ställning till det.

Fru talman! Jag tackar försvarsministern för det kompletterande svaret och synpunkterna. Jag är övertygad om att det som skall göras ifrån försvarsministerns sida kommer att göras. Jag vill emellertid poängtera just polisens roll, inte minst mot bakgrund av polisens ofta svåra brist på personal och avstånden. Mob.-förråden ligger förvisso ofta i områden där det bara finns en enda polispatrull i ett mycket stort distrikt. Det kan vara lika stort som Blekinge eller större. Det tar några timmar innan polisen hinner fram. Såvitt jag förstår medger inte reglementet att militären vidtar de åtgärder som kanske skulle behöva vidtas i ett första skede, utan då måste polisen först ha varit på platsen. Precis samma sak inträffar om den lede fienden, angriparen, skulle komma. Då måste man först ringa på polisen, som skall komma och se vad som har hänt innan militären får börja skjuta.
Fru talman! Jag kan försäkra Göthe Knutson att om den lede fienden kommer så väntar det svenska försvaret icke på besked från polisen, utan då försvarar vi oss med en gång. I de fall som vi nu talar om är det emellertid något mera komplicerat. Men det finns ytterligare åtgärder som är tänkbara. Man kan t.ex. i större utsträckning öka den militära närvaron i förrådsområdena. Det kan t.ex. ske genom att man förlägger utbildning och övningar dit. Ytterst, fru talman, är det här dock en kostnadsfråga. Det är mycket dyrt att ha larmade förråd. Det ger ändå inte 100-procentig säkerhet. Av beredskapsskäl måste en del förråd ligga utanför kasernetablissemang. Vi skall kanske ändå inte glömma bort att den typ av vapenkasun som det upptäcktes att en stöld hade ägt rum i för en vecka sedan, har motstått inbrottsförsök i ungefär 20 år.
Fru talman! Låt mig till sist säga att jag åberopar nu den internationella konventionen som bl.a. anger hur man skall uppträda. Vad jag har sagt innebär förvisso ingen som helst kritik mot polisen. Men det är utomordentligt bra att vår försvarsminister konstaterar att om vi skulle utsättas för angrepp så kommer militären att finnas på plats och se till att det blir besvarat. Jag är övertygad om att det kommer att bli bättre när det gäller vapenförråden. Jag har velat bidra till att det skall bli så bra som möjligt.

Fru talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret. Frågan är föranledd av att man i Botkyrka kommun så att säga har gått på pumpen ett antal gånger när det gäller användningen av det här området. Det är ganska förståeligt att det råder en viss frustration, eftersom man har trott sig kunna få ett antal arbetstillfällen, och sedan får man återigen uppleva att det inte går. Detta inträffade år 1976 när det gällde FOA. Sedan gällde det flygplatsen med alla de bekymmer som det förde med sig. Nu handlar det om marinkommando-ost. Att flygbasen skall vara kvar i krig innebär ju att området i övrigt kommer att få en begränsad användning. Av den anledningen skulle jag vilja fråga statsrådet om det finns några planer på användning på det sätt som man har funderat över bl.a. ifrån Botkyrka kommun i vad gäller utbildning och fortbildning av poliser, trafikutbildning, teknisk utbildning. Man har också haft planer på att locka dit idrottshögskolan. Det är bråttom eftersom man är angelägen om att kunna använda området. Det är också bråttom eftersom det behövs arbetstillfällen till den här delen av södra Storstockholm.
Fru talman! Jag är medveten om de problem som har drabbat regionen i fråga genom olika beslut eller ibland brist på beslut under senare år. Problemet är att försvaret i dag har ont om pengar. Det är i och för sig inte unikt. Men en rad försummelser under 1980-talet har medfört att man måste spara. Därför föreslår propositionen bl.a. att det s.k. Tullingeprojektet inte skall genomföras. Det här ger i närtid besparingar på ungefär 200 milj.kr. Jag hoppas på förståelse för att vi i det osäkra läge som finns just nu när det gäller försvarets framtid inte genomför investeringar i den storleksordningen. Då återstår frågan om vad vi kan göra från samhällets och statens sida för att få dit något annat. Som jag sade i mitt svar är vi från försvarsdepartementets sida beredda att så snart ett riksdagsbeslut har fattats, det är planerat till den 3 juni, låta de berörda myndigheterna sätta full fart för att se om det finns något annat statligt intresse i de här sammanhangen och naturligtvis ge det prioritet. Skulle det inte finnas något annat statligt intresse får vi se om andra intressenter kan komma in. Det enda jag kan göra, eftersom jag inte är ansvarig för arbetsmarknadspolitiken i regeringen, är att se till att inga fördröjningar skall ske från försvarsdepartementets sida när det gäller att hitta en vettig lösning.
Fru talman! Jag tycker att i det rådande läget är det trots allt ett någorlunda hugnesamt besked. Jag räknar med att vi till hösten skall kunna se att det finns någon form av planering för hela detta område. Det handlar om mycket bra lokaler och stora markområden som borde kunna vara till gagn för hela Stockholmsregionen.

Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att bidra till en förbättrad livssituation för gatubarnen i Brasilien. Frågan ger uttryck för den oro och harm vi alla i vårt land känner för det som drabbar gatubarnen i Rio och på andra håll i världen. Det är den brasilianska regeringens ansvar att se till att gatubarnens rätt till liv, som fastslås både i barnkonventionen och i de grundläggande internationella reglerna om mänskliga rättigheter, respekteras. och har därefter inarbetat konventionen i nationell lagstiftning. Men vi, enskilda länder och världssamfundet, har också ett ansvar att bistå länder i deras ansträngningar att förbättra barnens rättigheter. I detta, mitt tredje svar i denna allvarliga fråga skall jag ge flera konkreta exempel på vad vi gör från svensk sida -- både direkt och indirekt. Barnkonventionen, som fram till i dag är undertecknad av 111 länder, är ett kraftfullt dokument som innebär betydande framsteg beträffande skydd av barns rättigheter och som bygger på grundprincipen om varje enskilt barn som bärare av konventionens rättigheter. Sverige var en av de pådrivande staterna bakom konventionens tillkomst. Det är nu viktigt att varje stat även i praktiken lever upp till sina åtaganden. En särskild kommitté har därför upprättats för att granska staternas efterlevnad av sina åtaganden i konventionen. FN:s barnfond, UNICEF, arbetar sedan många år tillbaka med en rad olika aktiviteter för att förebygga och reducera våldet mot barn. I detta sammanhang vill jag poängtera att Sverige är det land som totalt sett ger det största enskilda bidraget till UNICEF. En viktig och stor del av UNICEF:s arbete i Brasilien fokuseras på barnens situation. Myndigheter, universitet, andra institutioner, enskilda organisationer m.fl. stimuleras att ta del i denna process för att få en medvetenhet i samhället om barnens ställning och rättigheter. Som exempel kan nämnas utbildning av poliser och politiker på lokal nivå, datainsamling och information för kartläggning av de faktiska förhållanden som många barn lever under, bildande av nätverksgrupper som skall stödja gatubarnen etc. UNICEF ger också direkt hjälp till gatubarnen genom samarbete med över 300 enskilda organisationer, däribland katolska kyrkan och gatubarnens egna sammanslutningar. Som jag nämnde i mitt svar den 10 mars tog jag samma vecka upp gatubarnens situation i Brasilien med James Grant, UNICEF:s chef. Vi hade ett ingående samtal om förhållandena. Grant framhöll att gatubarnen lever i en mycket komplicerad miljö där stor fattigdom, social misär och narkotika är dominerande inslag. Ett annat problem som försvårar insatserna för gatubarnen är delstaternas självsändighet gentemot den federala administrationen i Brasilien. Bilateralt bidrar Sverige via SIDA till att ett antal svenska enskilda organisationer kan genomföra projekt för gatubarn. Deras verksamhet är i första hand inriktad på hjälp till husrum, mat och utbildning. Detta är ett värdefullt komplement till de multilaterala insatserna. Jag har också bett vår ambassadör i Brasilia att ta upp den svenska synen och oron över våldet mot gatubarn med relevanta brasilianska myndigheter. Det har han gjort. Vi håller nu en öppen dialog i frågan. I samband med UNICED-konferensen i juni har vi från svensk sida begärt att få tillfälle att med brasilianska regeringsrepresentanter diskutera gatubarnens svåra situation och vilka åtgärder som kan komma att bli aktuella. Från brasiliansk sida har man ställt sig positiv till ett samtal av detta slag. Senast i dag, på morgonen, hade jag ett personligt samtal med Brasiliens ambassadör här i Stockholm för att understryka hur allvarligt vi ser på våldet mot gatubarnen. Brasilien har en lång historia av våld i samhället. Våldet har sin rot i många problem, sociala, ekonomiska såväl som rättsliga. Brasilien har tidigare betraktat kritik och synpunkter på våldet och dess konsekvenser som en inblandning i landets inre angelägenheter. Den brasilianska regeringen erkänner numera förekomsten av gatubarn och våld mot gatubarn. President Collor och hans regering är nu öppen och pådrivande i fråga om åtgärder för att hjälpa gatubarnen. I Brasilien har det på central nivå bildats en nationell styrgrupp där UNICEF, enskilda organisationer, arbetsmarknadens parter, kyrkan, politiker och representanter för ministerier samordnar aktuella åtgärder. Bl.a. har delstaternas polischefer deltagit i seminarier om mänskliga rättigheter så att elementära regler om de grundläggande fri och rättigheterna medvetandegörs hos ansvariga myndigheter. Personer med UNICEF-bakgrund har anställts av de federala myndigheterna för att arbeta för att förbättra barnens ställning, och i synnerhet gatubarnens situation. Det är min fasta förhoppning att de insatser jag nu redogjort för leder till förändringar och förbättringar samt naturligtvis att dödsskjutningarna upphör. I vårt land vill vi se ett omedelbart slut på detta elände, men det finns inga genvägar. Den förestående konferensen om miljö och utveckling ger oss en möjlighet att arbeta ännu intensivare för gatubarnen. Det gör vi från svensk sida. Jag kan också tillägga att frågan fått ökat intresse även i andra länder. Jag kommer att fortsätta att följa gatubarnens situation både i dag och i morgon!

Herr talman! Det är bra att det händer saker, men samtidigt redovisas i svaret att det går oerhört sakta. Att det bara är två som har fällts för dessa brott är ju fruktansvärt i sig. Biståndsministern sade i sitt första svar att det inför miljökonferensen fanns planer på att ta direkt kontakt mellan den svenska och den brasilianska regringen och diskutera det här problemet. Det var dock litet vagt beskrivet i svaret. Jag skulle gärna vilja veta hur långt gångna de planerna är. Detta är oerhört viktigt. Jag tror att internationella påtryckningar kan ha stor betydelse just nu. Jag vet att regeringsföreträdare i andra länder har tagit sådana kontakter direkt med president Collor och med ministrar i hans regering. Jag skulle gärna vilja få det litet mer tydligt preciserat vad den svenska regeringen avser att göra. Hur långt gångna är planerna på direkta kontakter?

Herr talman! Jag tror att den meningsyttring som vi fick från åhörarläktaren -- vi är ju inte vana vid sådana i vårt välstädade och välorganiserade parlamentariska liv -- ger uttryck för den vånda och maktlöshet som vi känner inför att vara åsyna vittne till något så fruktansvärt och sakna redskap för att göra någonting åt det. Biståndsministern har ju i större utsträckning än vi andra dessa möjligheter i och med att han tillhör den svenska regeringen. Jag vill verkligen uppmana honom att på allt sätt försöka få till stånd de här överläggningarna före konferensen. Det är innan miljökonferensen äger rum som vi har möjligheter att på ett mer aktivt sätt påverka den brasilianska regeringen. Det är nu som det internationella samfundet har sina ögon riktade mot Brasilien. Risken är fruktansvärt stor -- vi måste naturligtvis försöka förhindra det -- att det här problemet på nytt får falla tillbaka i tystnad och glömska i världen i övrigt efter konferensen. Det får inte ske. Det vore bäst om de här kontakterna kunde ske före konferensen. Jag tror att de skulle betyda mest då.
Herr talman! Jag är övertygad om att det är viktigt att utöva påtryckningar på den brasilianska regeringen. Det gör vi också, och kommer att göra. Den brasilianska regeringen vill inte nonchalera det här problemet. När det tas upp med representanter för regeringen säger de att de ser problemet och fasar inför det. Vi kan inte låta oss nöja med det svaret. Det gäller för oss att gå in rent konkret och göra insatser. Det gör vi, som jag sade i mitt svar, multilateralt, inte minst via UNICEF, men också bilateralt. Jag har för avsikt att fortsätta att försöka skapa större engagemang bland de enskilda organisationerna och även utöva påtryckning via de kanaler vi har som är inriktade på att rent konkret hjälpa gatubarnen. De behöver ju hjälp vare sig de drabbas av den vedervärdiga handlingen att de skjuts eller får leva vidare i den torftiga miljö som de lever i. Vi är pliktiga att hjälpa dem under alla omständigheter.

Herr talman! Jag sade att vi får ta statistiken för vad den är. Det är den statistik som finns. Den visar på en minskning av dödandet från 1 800 år 1990 till drygt 1 000 år 1991. Det är inte bara de brasilianska myndigheterna som använder den här statistiken, utan också representanter för UNICEF i Brasilien. Men jag kan säga det en gång till: Så länge ett enda barn skjuts är det tillräckligt fasansfullt. Om man vill hitta en positiv trend kan man kanske göra det i de här siffrorna.

Herr talman! Jag tackar biståndsministern för svaret. Jag har tagit upp den här frågan tidigare i samband med Nobelhögtiden, när Aung San Suu Kyi fick Nobelpriset och de internationella strålkastarna verkligen riktades mot Burmas förtryck. Vi trodde kanske att detta skulle medverka till en förbättring av situationen, men det har ju varit tvärtom. Under den senaste tiden har det kommit mycket alarmerande rapporter om förtrycket just mot muslimerna, vilket i sig är något nytt i den här situationen. Det är fasansfulla rapporter som dagligen strömmar in genom internationella nyhetsbyråer. Naturligtvis är det bra att vi från svensk sida har varit mycket aktiva i den här frågan, men hur skall vi fortsätta att agera, och hur höjer man så att säga ribban? Det är det som nu är intressant. Kommer t.ex. katastrofinsatser att gå till flyktinglägren i Thailand? Jag ser att detta inte finns med i svaret, utan där talas det om flyktinglägren i Bangladesh och UNHCR:s insatser. Men man räknar med att ungefär 60 000 flyktingar har kommit till Thailand. Gör vi någonting för de flyktingarna? Jag frågade i december om vi kan ställa oss bakom Brandt i samband med Nobelprisutdelningen. Jag skulle gärna vilja höra biståndsministerns svar på den frågan.

Herr talman! Jan Eliasson har vad jag förstår fått tillstånd att besöka västra Burma. Har biståndsministern alltså haft kontakt med Jan Eliasson efter det besöket? Uppfattade jag det riktigt?
Herr talman! Vi har inte haft kontakt med honom efter besöket utan under besöket. Det är, som jag nämnde i mitt svar, litet för tidigt än. Jag sade där: ''Några uppgifter om utfallet av Eliassons resa är ännu inte tillgängliga.'' Men vi kommer ju att få de uppgifterna, och kanske kan Kristina Svensson och jag utbyta åsikter om de uppgifterna när de väl blir tillgängliga.

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att lönebidragsreglerna inte skall användas i diskriminerande syfte mot företag som valt att inte teckna kollektivavtal. Det skall inte behövas några särskilda åtgärder från min sida på den här punkten. Reglerna är nämligen helt entydiga, och de diskriminerar inte företag som saknar kollektivavtal. Kollektivavtal är inget krav för att lönebidrag skall kunna lämnas. Däremot säger reglerna att lön och andra förmåner skall vara jämförbara med vad som utgår enligt kollektivavtal i branschen. Det innebär bl.a. att arbetsgivaren skall ha tecknat försäkringar motsvarande vad som gäller enligt avtal. I arbetsförmedlingarnas informationsblad till arbetsgivare anges att anställningsförmånerna skall vara enligt kollektivavtal eller jämförbara med kollektivavtal. Jag beklagar om någon arbetsgivare har fått ett felaktigt besked på den här punkten, men jag räknar med att det handlar om något enstaka misstag. Inte minst i dagens arbetsmarknadsläge är de små och medelstora företagen -- som ibland inte har tecknat kollektivavtal -- viktiga för arbetsförmedlingarna och för möjligheterna att hitta jobb åt de sökande. Det tror jag att arbetsförmedlingarna också är mycket medvetna om.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Självfallet kan vi vara överens om att det inte borde behövas några särskilda åtgärder från arbetsmarknadsministerns sida med hänsyn till reglernas utformning. Min fråga är föranledd av att det ändå finns enskilda fall där man har givit arbetsgivarna andra besked. Det förekommer också vad jag kan uppfatta som vilseledande opinionsbildning på den här punkten. Därför är det viktigt att det klara innehållet i det svar vi har fått här i kammaren också når ut. Jag vill av den anledningen ställa en följdfråga till arbetsmarknadsministern: Kan arbetsmarknadsministern medverka till att det blir en klar precisering av detta ute på fältet, så att sådana här enstaka fall inte upprepas?

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att ungdomar inom ramen för ungdomspraktiken garanteras ett bra försäkringsskydd. Ungdomar som deltar i den föreslagna ungdomspraktiken kommer att garanteras samma försäkringsskydd som andra deltagare i arbetsmarknadsutbildning och inskrivna vid arbetsmarknadsinstitut. Dessa deltagare omfattas av lagen om arbetsskadeförsäkring och en särskild förordning som utfärdas av AMS om ersättning vid personskada. Härav följer att deltagarna skyddas vid såväl praktiskt arbete och teoretiska moment som färd till och från utbildningsstället. Deltagarna har även rätt till ersättning för sveda och värk, lyte eller annat bestående men som deltagaren ådragit sig. Vid dödsfall omfattas deltagarna av statens grupplivförsäkring, vilket bl.a. innebär att deltagares anhöriga har möjlighet till ersättning vid dödsfall. Även arbetsgivarna är skyddade av en förordning som ger arbetsgivaren rätt till ersättning om deltagaren orsakar arbetsgivaren person eller sakskador. Som synes kommer deltagarna i ungdomspraktiken att ha ett gott skydd vid skador av allehanda slag. De som på sina håll uttrycker att ungdomarna skulle ha ett undermåligt försäkringsskydd är således ute i ''ogjort väder''.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern även för det här svaret, som är klart och entydigt. Som arbetsmarknadsministern själv antyder i avslutningen på svaret har det ute i landet förekommit en opinionsbildning som är av motsatt innebörd. Den reform som arbetsmarknadsministern tar initiativ till är bra, och det är därför viktigt att den blir framgångsrik och att det är klara besked på de här punkterna. Jag hoppas att också detta, på samma sätt som svaret på min andra fråga, når ut informationsmässigt.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga.

I personer i arbetsmarknadspolitiska insatser. Av de här personerna är 700 byggnadsarbetare utan jobb, och det är 28 % av byggarbetarkåren -- detta i länshuvudstaden Gävle. Staten och regeringen är både indirekt och direkt skyldiga till utvecklingen, då inom den statliga sektorn 480 personer redan under det senaste året har friställts genom den regionalisering som de statliga verken ägnar sig åt och där de nya och färre regionkontoren hamnar någon annanstans. Eftersom arbetsmarknadsministern inte hade något konkret besked att ge skulle jag vilja höra litet grand om några saker där vi tidigare har lagt fram förslag för arbetsmarknadsministern men som så att säga har gått vår näsa förbi i Gävleborgs län. Det senaste är Folkhälsoinstitutet. Det placerade regeringen i Stockholm, trots att riksdagen tidigare uttalat att när det gäller nya verksamheter som staten engagerat sig i skall i första hand en lokalisering utanför Stockholm undersökas. Dessutom väntar vi fortfarande på besked då det gäller högskolans utbyggnad. En snabb hantering av frågan från regeringens sida skulle väsentligt åtgärda byggarbetslösheten i Gävle och Gävleborgs län. Kan Börje Hörnlund ge något konkret besked om funderingar som arbetsmarknadsdepartementet och därmed regeringen har när det gäller en ort som Gävle som är så hårt drabbad av arbetslöshet?
Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för det svar som jag erhållit. Anledningen till att jag ställt den här frågan är naturligtvis att jag är orolig för sysselsättningen och den höga arbetslösheten inom min hemkommun Karlstad. Jag accepterar den föreslagna fusionen mellan I 2 och A 9, beroende på att det är en rationell lösning i en svår besparingssituation. Men verksamhetsmässigt innebär det här förslaget enligt de uppgifter som jag har att antalet yrkesmilitärer kommer att minska från 440 till 360, och samtidigt kommer antalet civilanställda att minska från 340 I Värmland kommer vi att drabbas mycket hårt av de föreslagna besparingarna. I praktiken kommer samtliga besparingar att drabba Karlstad, och det ser vi som speciellt allvarligt, eftersom de olika försvarsbeslut som har tagits beträffande försvarsindustrin innebär att alltihopa hamnar just i Karlstads kommun. Sammantaget handlar det om 1 500 tjänster redan, och nu aviseras ytterligare 500 Det är därför jag har ställt frågan, och jag är inte nöjd med svaret, utan jag vill fråga arbetsmarknadsministern om han har något konkret besked att ge, som jag kan ta med mig hem till Karlstad.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern och jag har helt olika försvarpolitiska bedömningar när det gäller flygflottiljen F 6 i Karlsborg. Arbetsmarknadsministern vill lägga ned F 6 -- vi socialdemokrater anser att F 6 har en plats i framtidens försvar. Jag får tacka för svaret, men det är klart att jag är oerhört besviken. Inga konkreta besked -- Karlsborg med 8 000 invånare fick inte ens chansen att framföra sina argument, innan beslutet om nedläggning av F 6 togs. Frågan om konsekvenserna för Karlsborg av nedläggningen av F 6 avfärdas med ett par rader i regeringens försvarspolitiska proposition. Det var en upprörande nonchalans mot karlsborgsborna, när chockbeskedet kom. I ett brev till Aktionsgruppen Rädda Karlsborg säger arbetsmarknadsministern att han är medveten om att många arbetstillfällen försvinner, och han skall följa utvecklingen noga för den händelse särskilda insatser måste göras. Jag vill fråga: Tror verkligen arbetsmarknadsministern att en sådan här nedläggning går spårlöst förbi? Också det är en upprörande brist på förståelse för att karlsborgsborna har rätt att få besked nu om vilka åtgärder som behövs för att rädda Karlsborg. Jag vill också fråga Börje Hörnlund om han anser att staten nu har ett socialt ansvar för Karlsborgs framtid som kommun.
Herr talman! Också jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga, även om det inte var mycket till svar. Bakgrunden till att jag har ställt den här frågan är ju att problemen på arbetsmarknaden i Karlskrona växer för varje dag som går, och de riskerar att bli dramatiska om inga motåtgärder vidtas. personer, främst civilanställda, kommer att förlora sina jobb. I förra veckan kom besked från Ericsson att 320 anställda skall varslas om uppsägning. Redan tidigare har vi fått besked om att ca 100 Verkö och 75 personer mister jobben. Till detta kommer nedskärningar i kommun och landsting i storleksordningen 1 500 arbetstillfällen, i hög grad orsakade av regeringens neddragningar av statsbidrag till kommuner och landsting. Sammantaget innebär detta att Karlskrona under de närmaste åren kommer att förlora minst 2 000 Börje Hörnlund är ju också ansvarig för regionalpolitiken. Arbetsmarknadspolitiken i all ära -- den är bra, och den skall vi arbeta med. Men den är ju inte fullständig; det är inte bara arbetsmarknadspolitiken som kan lösa problemen, utan man måste också ta till de regionalpolitiska instrument som regeringen har till sitt förfogande. Det finns också konkreta åtgärder att vidta i Karlskrona. Vi hade fått löften från den förra regeringen om att det skulle göras fortsatta regionalpolitiska satsningar i Karlskrona. Det gällde bl.a. omvandlingen av det s.k. Gräsviksområdet. Det hade också tidigare gjorts ett uttalande om att, förutom de två kommuner som är tillfälligt inplacerade i stödområde i Blekinge, de andra kommunerna skulle ges en generös behandling i fråga om lokaliseringsstöd. Jag utgår från att så kommer att bli fallet också i fortsättningen.

Jag hemställer att de ärade talarna respekterar att taletiden är slut då den röda lampan lyser.
Herr talman! När det gäller Gävle vet jag att utbildningsdepartementet för närvarande tittar mycket noga på högskolefrågan. Jag tror att vi måste vara sams om en sak -- det är egentligen hela riksdagen sams om --, och det är att jag inte skall sitta och välja ut enstaka vägobjekt och dirigera varje krona. Vi ger ramanslag till arbetsmarknadsverket, som fördelar det rättvist efter de bekymmer man har på arbetsmarknaden. Jag har haft besök från Karlsborg, och jag vet i detalj hur de har det där. Jag har också erbjudit mig att besöka länet, och en dag har fastställts. Jag förutsätter att jag då kommer till Karlsborg. När det gäller regionalpolitiken är det oerhört viktigt, också i detta mycket besvärliga läge, när det är dåliga siffror i nästan alla kommuner, att man behåller rättvisetänkandet, så att man ser olika svårighetsgrader. Då måste också sydöstra Sverige beaktas.
Herr talman! Den här lilla öppningen som arbetsmarknadsministern gjorde var ändå glädjande. Jag hoppas att Börje Hörnlund medverkar till att högskolefrågan i Gävle inte hamnar i långbänk. Då tappar vi tempo, inte bara direkt för arbetsmarknaden, utan också på lång sikt för den eftergymnasiala utbildningen, där Gävleborgs län ligger längst ned bland Sveriges län. Herr talman! Det är bekymmersamt när en länshuvudstad har så hög arbetslöshet och så stora arbetsmarknadspolitiska problem som Gävle har i dag. Vi som kommer från Gävleborg förväntar oss att regeringen lever upp till regeringsdeklarationen, att hela Sverige skall leva, att de insatser som behövs kan sättas in av regeringen, mer kraftfullt än vad som har skett hittills. Jag hoppas att den här lilla debatten har drivit på åtminstone arbetsmarknadsministern så att det kommer att ske saker.
Herr talman! Som jag sade inledningsvis, ställde jag den här frågan på grund av att jag var orolig för sysselsättningen i min hemkommun Karlstad. Som residensstad har Karlstad den högsta arbetslösheten bland jämförbara städer. Utifrån det som jag har framfört och de olika förslag som vi har lagt fram i motioner här i riksdagen, hoppas jag att den borgerliga regeringen vidtar kraftfulla åtgärder, så att vi kan fortsätta att ha en bra tillvaro hemma i Karlstad.
Herr talman! Arbetsmarknadsministerns kamrat på försvarsdepartementet vägrade att ta emot Karlsborgs kommun innan beslutet togs. Det är märkligt att Börje Hörnlund inte kan ge ett rakt svar, ett ja, på min fråga: Anser Börje Hörnlund att staten nu har ett socialt ansvar för Karlsborgs framtid? Herr talman! Jag beklagar naturligtvis på karlsborgsbornas vägnar att vi har en regering och en arbetsmarknadsminister som kan fatta ett beslut som är förödande för ett samhälle, utan att ge ett enda konkret besked till de människor som nu direkt drabbas av regeringens beslut. Det är ynkligt, herr minister.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förhindra att anställda blir utan arbetslöshetsersättning i situationer när de är registrerade som delägare i ett handelsbolag. De nuvarande reglerna innebär att ersättning kan utgå till den arbetslöse som före arbetlöshetens inträde har kombinerat en heltidsanställning med ett engagemang i en rörelse. En förutsättning för detta är emellertid att rörelsen inte utvidgas under arbetslösheten och förhindrar den enskilde från att anta erbjudet lämpligt arbete. Förhållandet är något annorlunda när den arbetslöse kombinerat en deltidsanställning med ett engagemang i en rörelse. I dessa fall kan ersättning utgå om verksamheten och inkomsterna i rörelsen är begränsade och om rörelsen inte utvidgas efter arbetslöshetens inträde. Dagens regelverk tillåter således att en anställning kombineras med ett engagemang i en rörelse. En bedömning görs emellertid i varje enskilt fall. Jag vill även framhålla att regeringen nyligen tillsatt en särskild utredare med uppdrag att utforma förslag till en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Uppdraget innebär att en total översyn skall göras av arbetslöshetsförsäkringens nuvarande regler. I detta sammanhang kommer det av Sten Andersson upptagna problemet att noga analyseras och behandlas.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är att några personer har blivit nekade A-kasseersättning på grund av att de har ägt en femtiondedel av en travhäst i ett handelsbolag. De har ibland fått beskedet ja, ibland nej, och ibland beskedet att de inte skall tala om att de är delägare i ett handelsbolag, eftersom de i så fall kan få ersättning. Jag tycker att det är en situation som icke är tillfredsställande. Enligt statsrådet skall dessa frågor tas upp i en utredning, och det är positivt. Men, herr talman, jag skulle ändå vilja ställa en del frågor när det gäller statsrådets tolkning av uttrycket Jag kan t.ex. ha ett 40-timmarsarbete och betala full avgift till A-kassan. Som en fritidssysselsättning äger jag en del av en travhäst. Men vad har det att göra med min A-kassa? Under en period av eventuell arbetslöshet kan jag sedan trappa upp engagemanget. Jag får ersättning ur A-kassa och har en del pengar på banken och köper en del till i travhästen. Är det att trappa upp engagemanget? Jag tror att statsrådet har missuppfattat vilka insatser man gör som delägare i t.ex. ett handelsbolag som äger ett antal travhästar. Det är endast fråga om en fritids och hobbysyssla.
Herr talman! Sten Andersson i Malmö vet att jag som statsråd inte kan gå in på enskilda fall. Men om man äger 2 % av en travhäst och det uppstår bekymmer av den anledningen, har jag en stark känsla av att det är mycket viktigt att se över reglerna för att driva en rörelse vid sidan om en anställning och sedan få ut ersättning från arbetslöshetskassa.

Herr talman! Inga-Britt Johansson har med anledning av ett pressmeddelande från miljö och naturresursdepartmentet frågat mig på vilket sätt jag anser att kvinnor deltar i utformningen av den viktiga framtidsfråga som forskning kring miljön och naturresurser utgör. Arbetet i regeringen är så fördelat att allmänna frågor om forskning handläggs av utbildningsdepartmentet. Jag kommer därför att besvara frågan utifrån det pressmeddelande som citeras. Vid en konferens om Kvinnor-Miljö-Utveckling den 14 mars sade jag följande: ''Kvinnor skall vara med och diskutera och besluta om frågor som gäller miljö och utveckling. Dessa är våra framtidsfrågor! Miljöproblemen kan inte lösas utan samarbete mellan alla aktörer i samhället. Det gäller att samarbeta på alla nivåer.'' Som mark och planminister vill jag på alla sätt stimulera och uppmana kvinnor att delta i samhällsplaneringen. Det kan t.ex. gälla lokalt i utformningen av detaljplaner och översiktsplaner i kommunerna, som har stor betydelse för vår miljö. Vi vet att det norska miljödepartementet driver ett antal spännande projekt för att göra kvinnor mer delaktiga i den fysiska planeringen, vilket också lyckats. Vi får naturligtvis bygga vidare på sådana projekt här i Sverige. Ett viktigt forum där forskning kring miljön och naturresurser tas upp är miljövårdsberedningen, där jag själv är vice ordförande. Bland miljövårdsberedningens övriga ledamöter återfinns fyra mycket kompetenta kvinnor. I miljövårdsberedningen pågår projekt bl.a. om livsstil, miljö och kretsloppstänkandet. Fredagen den 10 april hålls ett seminarium om bioteknikens miljöeffekter. I detta medverkar sex kvinnor och sju män. I styrelsen för statens institut för byggnadsforskning, där miljö och hälsoaspekter är viktiga, finns fyra kvinnor och sex män. I naturvårdsverkets forskningsnämnd finns tre kvinnor och åtta män. Jag vill självklart att fler kvinnor skall bli engagerade i forskning och planering kring miljöoch naturresursfrågor. Utbildningsminister Per Unckel har tillsatt en arbetsgrupp för jämställdhet i högskolan. Bland uppgifterna ingår att uppmärksamma frågan om rekrytering av kvinnor till forskarutbildning. I gruppens direktiv finns angivet att resultatet skall ligga till grund för arbetet med 1993 års proposition i syfte att förbättra jämställdheten inom högskolan. Det innebär att gruppens synpunkter är viktiga i utarbetandet av
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag måste erkänna att jag har litet svårt att tolka svaret. Som mark och planministern mycket riktigt säger kan inte miljöproblemen lösas utan ett samarbete mellan alla aktörer i samhället och på alla nivåer. Sedan räknar statsrådet upp ett antal områden där kvinnor medverkar. De kvalificerade kvinnorna finns. Men på en nivå, nämligen i forskningsberedningen, där utbildningsdepartementet tillsätter ledamöterna, är det dåligt. Om vi talar om alla nivåer, måste väl även den nivån vara inräknad. Eller menar Görel Thurdin att samarbete i sådana frågor inte sker på den nivån? Min fråga var inte någon allmän forskningsfråga. Jag frågade om kvinnors möjlighet att se till att miljöfrågorna tas med i den kommande forskningspropositionen. Det är det arbetet forskningsberedningen skall göra. Avser ministern att ta upp några diskussioner med Per Unckel om att få med dessa frågor i forskningsberedningen? Annars ser jag en stor risk för att miljöfrågorna inte kommer med i nästa forskningsproposition.
Herr talman! Jag har tittat på vilka ledamöter som ingår i regeringens forskningsberedning och funnit att det är fem kvinnor och 22 män. Inga-Britt Johansson har bara funnit fyra kvinnor, men det är illa nog som det är. Men den här situationen beror i hög grad på den stora mansdominansen i själva forskarvärlden. Jag har själv suttit i forskningsrådsnämndens styrelse. Det fanns inte precis någon stor mängd kvinnor där. För att kunna utnämna fler kvinnor måste det finnas ett större underlag. Därför måste vi börja från grunden och få fler kvinnor att välja forskarkarriären. Jag har från nätverk för kvinnliga forskare fått veta hur jobbigt de har det i forskarvärlden. Särskilt mycket har inte gjorts åt den situationen tidigare. Något måste naturligtvis göras. Det finns en jämställdhetsminister, nämligen Birgit Friggebo, som arbetar med dessa ärenden. Regeringen diskuterar frågorna när det gäller forskningsområdet. Vi är åtta kvinnliga statsråd som är oerhört intresserade av att både påverka forskningspropositionen och att få kvinnor att delta så mycket som det över huvud taget går.

Herr talman! Om Inga-Britt Johansson vill gå närmare in på frågan om forskningsberedningen och diskutera dess arbete, måste hon ställa frågan till Per Unckel. Jag vet bara att vi har diskuterat dessa frågor i regeringen och att vi tar oerhört allvarligt på detta att det måste till fler kvinnor över huvud taget i sådana sammanhang. Det är inte alltid så lätt. Det finns naturligtvis duktiga kvinnor, t.ex. Eva Selin som Inga-Britt Johansson nämnde. Jag är också medveten om att forskarvärlden inte omfattar så många kvinnor i förhållande till männen, och kvinnorna arbetar ofta på sämre villkor är männen. Det är viktiga frågor som man naturligtvis kommer att titta på i t.ex. den kommitté som nu är tillsatt. Per Unckel har observerat problematiken och tänker i arbetsgruppen ta itu med den.
Herr talman! Per Unckel har alltså observerat problematiken. Så tillsätter man en arbetsgrupp för jämställdhet i högskolan. Det enklaste sättet att gömma undan frågorna är att tillsätta en arbetsgrupp. Det är en teknik som många använder, inte bara Per Unckel, i sådana här frågor. Jag hoppas att det finns några kvinnor i den arbetsgruppen. Fortfarande vill jag ha svar på frågan om Görel Thurdin, kanske tillsammans med Olof Johansson, tänker fortsätta diskussionen med Per Unckel för att få in kvinnor och miljöfrågor i forskningsberedningen, eller om man tänker finna sig i att dessa frågor är borta inför den forskning som enligt propositionen kommer att gälla ett antal år framåt.
Herr talman! Det är inte utbildningsdepartementet ensamt som arbetar fram en omfattande forskningsproposition, utan forskning pågår på alla politikområden. Därför kommer miljö och naturresursdepartementet att vara oerhört aktivt för att få in i forskningspropositionen så mycket som möjligt på vårt område. Det pågår mycket forskning på miljöområdet. Naturvårdsverket har hand om forskning. Vi har en miljövårdsberedning som ju är tänkt att vara en spjutspets där det ingår många forskare. Den leds av en kvinna. Hon är mycket intresserad av att få kvinnor att delta. Själv strider jag hela tiden för att kvinnor på olika sätt skall vara med. Därför har jag också tagit initiativ till en Europarådskonferens om kvinnors delaktighet på miljöområdet för att bygga det uthålliga samhället.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

Den svenska konsumenten kan i varje fall tidvis köpa den på vissa färjor mellan Sverige och Danmark, och den finns tillgänglig i danska butiker. Svenska läkare har konstaterat att den inte är skadlig att dricka. Den bestämmelse som jordbruksministern åberopar har sin grund i vitaminiseringsförordningen från 1941. Jordbruksministern räknar upp vissa produkter som den äger tillämplighet på. Det finns vissa undantag. Det är fortfarande så att i de EG-regler som vi strävar att harmonisera oss till finns inga motsvarande förbud. Man talar om skydd för beteckningar. Chokladmjölk ingår inte bland dem. Man talar också om krav på innehållsdeklaration. Jag menar att grundprincipen borde vara att konsumenten själv, med hjälp av en tydlig och begriplig innehållsdeklaration, skall kunna välja den produkt som motsvarar hennes eller hans behov. Det är också andemeningen i EG-reglerna. På så sätt skulle vi kunna avstå från att behålla sådana regler som försvårar konkurrensen. Enligt uppgift har SPK funderat på att kräva att försäljningsförbudet skall hävas för att få lägre priser. Jag tror att de svenska konsumenterna nu är så mogen, inte minst genom svenska konsumentjournalisters insatser, att vi kan klara av att skilja mellan nyttiga och onyttiga produkter.

Herr talman! Det är viktigt att konstatera att det är ingenting som förhindrar t.ex. Suchard att låta bli att vitaminisera den här produkten. I så fall skulle det sannolikt inte möta något hinder att ta in den.

Herr talman! Jag skall bara tillägga att när det gäller älgdöden känner man till i dag att ca 550 älgar har dött. Redan det är en hög siffra. Skulle vi få spridningseffekter över hela landet, kan man tala om en katastrof.

Herr talman! Christer Skoog har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att möjliggöra ett svenskt fiske även fortsättningsvis i Östersjön. Bakgrunden till den nuvarande bekymmersamma situationen för fisket i Östersjön är den kraftigt reducerade tillåtna fångstmängden för torsk i detta område under innevarande år. Den är i sin tur en följd av den rådande mycket allvarliga beståndssituationen. Beståndet av sill/strömming är däremot gott, varför en kombination med eller övergång till detta fiske är möjlig. För att förbättra lönsamheten i detta fiske bemyndigade regeringen den 26 mars i år fiskeriverket att använda ytterligare 2 milj.kr. för prisstöd till sillfisket i Östersjön. Av betydelse är också fisket efter lax. Sverige förfogar under innevarande år över en zon I förra veckan lämnade regeringen en proposition till riksdagen om prisregleringen på fisk för nästa budgetår. Förslagen i propositionen präglas av de internationella överenskommelser som har träffats i syfte att liberalisera handeln på bl.a. fiskets område. Således har EFTA redan år 1990 träffat en överenskommelse om frihandel med fisk och fiskprodukter. Det mellan EFTA och EG träffade EES-avtalet berör fisket och innebär bl.a. en förbättrad råvaruförsörjning för beredningsindustrin. Vidare har Sverige ansökt om medlemskap i EG. Mot denna bakgrund föreslår regeringen en rad offensiva åtgärder för att möta den ökade internationella konkurrensen. Till stöd för yrkesfisket på ostkusten satsas inom ramen för prisregleringen 5 milj.kr., dvs. lika mycket som för innevarande år. Vidare satsas 5 milj.kr. för investeringar som syftar till att höja kvaliteten på fisken vid hanteringen från fångst till mottagare. För att stärka bestånden av bl.a. torsk i Östersjön satsas närmare 10 milj.kr. på utsättningar av fisk. I syfte att öka avsättningen av sill/strömming, som ju är av intresse både för fisket och för beredningsindustrin, satsas 2 milj.kr. till produktutveckling. När det gäller åtgärder för det svenska fisket är det i första hand fiskeriverket som skall agera och, om så behövs, anmäla till regeringen vad man anser bör göras. Fiskeriverket har, enligt vad jag har inhämtat, för avsikt att föreslå regeringen bl.a. att amorteringstiden förlängs för de företag som har fiskerilån och som i dag har ekonomiska problem. När skrivelsen har kommit in till regeringen kommer den att behandlas i vanlig ordning. Fiskeriverket har nyligen genomfört undersökningar i Västerhavet och i Östersjön som har gett viss positiv information om beståndsutvecklingen av torsk i Skagerrak och i Bornholmsdjupet i Östersjön, vilket skulle kunna ge utslag i fisket fr.o.m. hösten 1993. Mot den bakgrunden finns det även i fortsättningen goda förutsättningar för svenskt fiske i Östersjön. De offensiva åtgärder som regeringen har föreslagit kommer att bidra till att överbrygga de nuvarande problemen som förhoppningsvis är av övergående natur.

Herr talman! Jag delar jordbruksministerns uppfattning i vad gäller orsaken till det minskade fisket, dvs. bristen på saltvatten i Östersjön. Tyvärr råder varken jag eller jordbruksministern över detta, utan det är det högre makter som gör. Under tiden som man väntar på saltinflödet till Östersjön måste det till åtgärder, åtminstone enligt fiskarna själva. Eftersom den enda plats i Östersjön som torsken kan leka och fortplanta sig på är Bornholmsdjupet, krävs det internationella överenskommelser och en fredning, samtidigt som det krävs ett ekonomiskt stöd till fisket. Är jordbruksministern beredd att inom överskådlig framtid lägga fram ett sådant förslag?
Herr talman! Jag kan inte riktigt hålla med om att vi inte skulle kunna påverka situationen när det gäller vattnet i Östersjön. Det är visserligen en fråga om inflöde, men det handlar också om näringstillståndet i vattnet, och det är denna kombination som gör att det blir bekymmer. Där finns det möjligheter att påverka. Vi skall naturligtvis också se till att vi inte agerar på ett sådant sätt att inflödet till Östersjön försämras -- det är ju sådana diskussioner på gång, t.ex. i samband med Öresundsbroarna. På den konkreta frågan om tillräckliga åtgärder vill jag svara att regeringens uppfattning är att förslagen i propositionen kombinerade med vad jag här har sagt om fiskerilånen bör kunna tillgodose de krav som yrkesfisket ställer.

Herr talman! Frågorna kring lånesidan har jag redan berört. Som jag tidigare sade är jag beredd att pröva frågan positivt när den kommer till departementet, vilket jag utgår ifrån sker snabbt. Vi skall då också behandla frågan mycket snabbt. När det gäller internationella överenskommelser om fredning av torsken, är det en sak som diskuteras vid internationella förhandlingar och som vi själva naturligtvis inte har något fullständigt inflytande över.
Herr talman! Det är givetvis bra att man kan bevilja en viss förlängning av fiskerilånens amorteringstid, men det räcker inte, åtminstone inte enligt de fiskare som i dag varit tvugna att lägga sina fartyg vid kajen. I Nogersund går många fiskare nu på land utan att ha någonting att göra. Därför behövs det, jordbruksministern, kraftfulla åtgärder, åtgärder utöver dem som ryms inom fiskeriverkets regler.